Herr talman! Till skillnad från Egon Jacobsson tycker jag att det är alldeles utmärkt att vi nu får en plan för vattenkraftsutbyggnaden, dels därför att det ger arbeten, dels därför att det ger ström. Det enda beklagliga i detta sammanhang är att Skifsforsen i Västerdalälven inte tas med. Skifsforsen fanns med i vattenkraftsberedningens förslag, men har sedan försvunnit ur propositionen och utskottsbetänkandet. Det finns flera skäl varför det hade varit bra om Skifsforsen tagits med. Visserligen kan det i alla fall bli en prövning enligt vattenlagen. Men det rör sig om en gammal anläggning. Det är en kombination med en nåldamm, som är rent livsfarlig för de människor som skall kontrollera ytnivån på det vatten som sträcker sig in i Vansbro samhälle. Det har sagts att en ny nivåreglerande damm skulle kosta omkring 30 milj.kr., men detta är helt improduktiva pengar som inte ger några som helst intäkter. Skifsforsfrågan illustrerar också vpk:s ohämmade röstfiske i vad gäller vattenkraften. I vattenkraftsberedningen gick man med på att ta med Skifsforsen, men i utskottet sades ingenting om Skifsforsen. Lokalt är man över huvud taget inte beredd att diskutera den här gamla anläggningen, som bör förbättras. Det är bra att vi får planen, och jag instämmer i allt så när som på detta att Skifsforsen inte har tagits med.

Herr talman! År 1981 producerades 80 26 av landets vattenkraft i Norrland, där det finns 163 kraftverk med en effekt större än 1 000 kW. Endast 15 96 av den kraften förbrukas i Norrland. Vad säger dessa siffror? Elkraften går söderut. Väldiga markytor är kraftledningsgator, vilket innebär stora förluster. Dessutom blir det förluster vid transporterna när det gäller bl.a. spänning. Jag måste fråga om utbyggnaden verkligen har gynnat just de områden där de utbyggda älvarna finns. Enligt en uppgift i Norrlandsförbundets lilla broschyr Norra Fakta arbetade för tre år sedan 2 800 personer i Vattenfalls förvaltningar och byggen i Norrland. Detta är en ofattbart låg siffra. Av dessa 2 800 personer är många icke-norrlänningar och gästarbetare. Det där talet om sysselsättning på grund av vattenkraftens utbyggnad är alltså en myt. Med tanke på de väldiga ingrepp som har gjorts har vi fått mycket litet sysselsättning. Norrland har gett sitt av vattenenergi vad nyutbyggnad beträffar. Däremot kan jag säga ja till effektivisering av befintliga kraftverk. Här pågår det också verksamhet. Sedan kan man fråga sig om inte elkraften från vatten borde brukas i större utsträckning i Norrland. Den borde vara billigare nära kraftverken. Därtill säger regeringen nej. De moderata riksdagsmännen från Norrland har gång på gång föreslagit att det borde bli lättnader när det gäller eltaxorna. Sysselsättning och näringsliv kunde därigenom ha främjats utan andra subventioner, med lägsta möjliga administrationsoch distributionskostnader. Men allt har varit förgäves. Birgitta Dahl har i dag sagt att vi i framtiden inte kan räkna med el för uppvärmning. Jag säger tvärtom: Varför inte värma alla bostäder i Norrland och en del andra lokaler med elkraft från vattenfallen? Det skulle vara logiskt och ekonomiskt — det skulle vara nationalekonomi. Sedan vill jag säga att vad som nu föreslås ändå är marginellt, om det verkligen är så att vi skall ta energi från det här hållet. Det har ingen betydelse, om man tänker på de väldiga behoven, om vi inte räknar med de andra kraftkällorna. Varför en mängd ”plotter” av det slag som presenteras i den här propositionen? Jag har i motion 2818 skrivit att vad vi nu håller på med inte är lönsamt och betydelsefullt i ett längre perspektiv. Man kan också fråga sig vad vi behöver. Behovet av elenergi är lägre än produktionen, prognoserna för 8, 10 eller 15 år sedan har inte slagit in, förbrukningen har inte ökat på det sätt som man trodde att den skulle göra. I stället har det skett en viss minskning. I dag exporterar Sverige faktiskt elkraft. Vi kan effektivisera metoderna då det gäller vår energiförbrukning. Det kan bli bättre isolering i våra bostäder och i andra byggnader, och det kan bli mindre tanklöshet vid förbrukningen. Jag har i motion 2818 också bekänt att jag tror på teknik och teknologi, på forskningens framsteg, upptäckter och utveckling, nya energikällor och bättre bruk av vad som redan nu betytt förvandling och förnyelse. Värme ur jorden, värme ur vattnet, och låt oss inte glömma solen. Vi vet att det i alla tekniskt framstående länder pågår intensiva försök att tämja den väldiga energifors som strömmar mot vår planet från solen. Under det senaste året har jag tagit del av rapporter från t.ex. Förenta staterna. Herr talman! Moderata samlingspartiet har skrivit i sitt program att man skall lyssna till lokala opinioner och att våra stora älvar måste bevaras. Opinionerna är tydliga i dag när det gäller de objekt som vi har att besluta om. Vi kant.ex. ta Hamre. Jag fick nyligen ett brev, daterat i Sveg den 1 juni. Därsstår det bl.a.: Vi motsätter oss all utbyggnad. Därefter tar vederbörande upp en rad kända skäl, som jag med hänsyn till tidsbristen inte skall nämna. Det intressanta är att byggnadsarbetarna i Lillhärdal, anslutna till Svenska byggnadsarbetareförbundet, är stora motståndare till en utbyggnad av våra vattendrag. Detta var ett exempel. Jag är också emot en utbyggnad. Då det gäller Ammerån har mycket sagts. Jag skall upprepa att älven har det högsta pH-värdet av alla strömmar i Sverige. Ammerån är helt omistlig. På grund av förorenad snö i fjällen är vattnet i fjällfloden så surt att ädelfisken dör. Får det fortsätta på detta sätt hotar en katastrof. Om det värsta skulle ske, är Ammerån en ovärderlig resurs när det gäller reproduktion. I fråga om Hårkan stöder jag reservation 3. Sikfors i Piteälven. Varför röra Piteälven mer, då resultatet blir så obetydligt? Beträffande Klippen. Visst är opinionen delad, men med den utbyggda Umeälven i närheten bör det vara nog. Vi spar Klippen. Beträffande Vojmån är jag ytterst tveksam, men jag föredrar faktiskt den framför Fatsjöprojektet. I min motion har jag också nämnt Jaurekaska, denna klenod. Hur kan vi röra Jaurekaska mot samernas önskan? Hur kan vi vandalisera det som en gång var sakrosankt, våra nationalparker? Glöm Jaurekaska, Birgitta Dahl! Vad tycker då svenska folket? Jag frågar i min motion: Vem äger en älv, vad vill vår ungdom? Ja, vad beträffar de unga moderaterna i Norrland kan jag säga att de är helt på min sida. De har den uppfattningen att vi skall sluta med att bygga ut älvar. Vad skall framtidens människor säga om oss? Det står i Havamal att ”ett vet jag, som aldrig dör: domen över död man”. Vår generation, som har varit så rik och har haft så stora möjligheter — skulle den verkligen behöva göra ännu mer i fråga om utbyggnad av älvar? Den 14 maj 1965 var det debatt i den gamla andra kammaren om Vindelälven. Jag sade då att våra älvar och vår natur är en läkedom för folksjälen. Jag skulle gärna vilja upprepa vad jag anförde då, men jag anmälde mig bara för sju minuters taletid i dag, eftersom jag visste att det är ont om tid i riksdagens slutspurt. Några ord till vill jag emellertid säga. Jag förutsätter att det inte finns någon regering som går in och rör de stora orörda älvarna. Jag är övertygad om att om vi bara får andrum några år, skall det också visa sig att det är helt onödigt.

Herr talman! Det finns två metoder att rädda outbyggda älvsträckor. Den ena består i att man strävar efter en sund sammansättning av själva energianvändningen. Den andra består däri att man effektiviserar befintliga anläggningar. Energianvändning är ju inget självändamål. En hög energianvändning är i ett samhälle som det svenska i och för sig inget tecken på hög industriell aktivitet eller levnadsstandard. Det förhåller sig nästan tvärtom. Det är den tunga processtillverkningen, de primitiva industristrukturerna och den onödigt stora och snabba cirkulationen av materia som förutsätter mycket stora mängder energi. Produktion med hög förädlingsgrad och högt kunskapsinnehåll är däremot mindre energikrävande. Sverige har, sett mot denna bakgrund, ett högt energiberoende och en tung samhällsstruktur. Med en förändrad struktur skulle samma levnadsnivå och en tekniskt mer avancerad utveckling kunna tryggas med en lägre energianvändning än nu. Den andra metoden — att effektivisera befintliga vattenkraftsanläggningar —- utnyttjas inte på det sätt som är möjligt. Delvis beror detta på att regeringen är något av en fånge hos statens vattenfallsverk. Det är vattenfallsverkets uppgifter man baserar sina överväganden på, trots att dessa både är lösliga och skiftar från det ena tillfället till det andra. I Gävleborgs län finns en rad kraftstationer som med fördel skulle kunna effektiviseras. Det är följande: Ljusne strömmar, Runemo i Voxnan, Lottefors, Edeforsen, Alfta i Voxnan, Bergvik, Höljebro, Krokströmmen, Forsbacka, Mackmyra och Tvärforsen i Iggesund. Sammanlagt skulle dessa anläggningar ge ett tillskott på 134 GWh per år. Effektiviseringsarbetena skulle ge drygt 600 direkta årsarbeten på en svårt drabbad regional arbetsmarknad. En effektivisering av det här beskrivna omfånget skulle räcka för att t.ex. onödiggöra Ammeråns överledning — om nu överledning ens betydelse över huvud taget är rätt uppskattad av den något nyckfulla expertisen på området. I samband med effektiviseringen av Edeforsens kraftverk bör också Hälsingekraft AB, som äger anläggningen, förstatligas. Hälsingekraft ägs av 22 privatpersoner. Största ägare är kammarrättspresidenten Montgomery i Stockholm och Sven Söderberg, verkställande direktör i investmentbolaget Ratos. De tillhör den finansmaffia som har tagit ut vinster av arbete och naturresurser i Gävleborg och sedan lämnat länets arbetslösa och dess utnyttjade bygder åt sitt öde. Tyvärr börjar det bli alltför typiskt för socialdemokraterna att de varken vill utnyttja möjliga effektiviseringar eller ingripa mot privata monopol på vattenkraftsområdet i vissa bygder. Inför folkomröstningen hävdade partiet, med all rätt, betydelsen av det samhälleliga inflytandet på kraftproduktionen. Det är allvarligt om detta nu bara skall visa sig vara skådebröd för folket och om socialdemokratin, när det kommer till kritan, ställer upp för de privata och kommersiella intressena i enlighet med den privatiseringskampanj som herr finansministern nyligen har blåst i gång. Det får inte bli så inom arbetarrörelsen, att man skall visa upp frasradikal idealism för att lura de renhjärtade och aningslösa och sedan vika undan när besluten skall fattas. Det är konsekvensen av att inte ha någon medveten ideologi utan anpassa sig till det borgerliga samhällets värderingar och lägga politiken till rätta för att förmögenhetsöverflyttningen till de redan rika skall bli ännu eftertryckligare. I ett sådant läge av politiskt sönderfall måste det åtminstone ställas upp något alternativ. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 18 och 21, som kräver ett program för effektivisering inom Gävleborgs län och ett förstatligande av Hälsingekraft.

Herr talman! I proposition 1983/84:160 har regeringen, i planen för fortsatt vattenkraftsutbyggnad, även föreslagit en utbyggnad av Meåforsen i Sollefteå kommun. Som framgår av remissbehandlingen har förslaget om en utbyggnad av Meåforsen avstyrkts av samtliga remissinstanser, utom av fallrättsägaren. De remissinstanser som avstyrkt är således Sollefteå kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län, fiskeristyrelsen, naturvårdsverket, Älvräddarnas samorganisation och Kungliga Vetenskapsakademien. Remissinstansernas argument för en avstyrkan är att Meåforsen är den sista orörda älvsträckan i Sollefteå kommun och att Meåforsen är en betydelsefull rekreationskälla för ortsbefolkningen och även för turisterna. Kommunen och länsstyrelsen framhåller också att Meåforsen skall ses som en resurs i det arbete som pågår att ytterligare utveckla turistnäringen i området. Herr talman! Den reaktion som uppstått mot en utbyggnad av Meåforsen skall självfallet också ses mot bakgrund av att denna region som Sollefteå kommun utgör redan har fått ge upp stora naturvärden i och med att de stora älvarna — Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven — redan är utbyggda samt att ytterligare fem minikraftverk byggts ut i ett flertal av våra mindre vattendrag inom kommunen. I Sollefteå kommun finns i dag 22 kraftstationer med en årsproduktion på 8 310 GWh, vilket utgör 14 22 av landets totala vattenkraftsproduktion. Det finns en brett förankrad uppfattning bland befolkningen i övre Ådalen att det inte är rimligt, mot bakgrund av den redan genomförda vattenkraftsutbyggnaden i området, att nu också göra anspråk på den sista orörda älvsträckan i kommunen. Herr talman! Det har också framgått, efter kontakter med fallrättsägaren, att det f.n. inte finns några konkreta planer på en utbyggnad av Meåforsen och att Meåforsen står långt ner på fallrättsägarens prioriteringslista. Man kan därför ifrågasätta om fallrättsägaren verkligen kommer att utnyttja utbyggnadsrätten i händelse av ett bifall till förslaget. En sådan tvekan är i så fall begriplig ur ekonomisk synpunkt med tanke på att en utbyggnad av Meåforsen endast kommer att ge ett ytterst begränsat krafttillskott på 42 GWh i årsproduktion. Jag finner det f. ö. märkligt att bostadsutskottet inte tagit hänsyn till detta och till vad som anförts mot en utbyggnad av Meåforsen dels av remissinstanserna, dels i motion 2821. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 2821 och därmed också till reservation nr 7 i fråga om punkt 22.

Herr talman! Jag har dristat mig att ta kammarens tid i anspråk under några minuter för att följa upp en fråga som jag i denna kammare debatterade med energiministern den 23 mars. Debatten gällde bästa sättet att stimulera kraftbolagen till omfattande reinvesteringar i äldre vattenkraft. Energiministern bannade mig då för att jag försökte locka henne till att skvallra om vad som skulle stå i den kommande propositionen om vattenkraftens utbyggnad, och hon sade också följande: ”Vi” — alltså regeringen — ”överväger nu ett omfattande paket av åtgärder för att få till stånd insatser.

Jag måste bekänna att jag sällan blivit så besviken som när jag läste propositionen. Det omfattande paketet bestod av ett löfte om att inleda överläggningar, utan att presentera med vem, samt att senare återkomma till regeringen angående eventuella ändringar i vattenkraftsskatten. Ett enda konkret besked fanns med, och det var att investeringsfonderna på vissa villkor skulle få användas t.o.m. år 1990. Nu förstår jag också varför det var så svårt att få energiministern att skvallra om vad som skulle komma att stå i propositionen. Det fanns ju inget att skvallra om i det aktuella ämnet. Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att energiministern tar så lätt på effektiviseringen av befintliga vattenkraftverk. Det finns verkligen flera och tunga argument för att prioritera reinvesteringar före nybyggnad. Visst hade det varit mycket förnuftigare att hålla sig till vattenkraftsberedningens förslag när det gäller nybyggnad och förstärka sysselsättning och produktionsmöjligheter genom en kraftfullare effektivisering av befintliga vattenkraftverk. Det skulle ha sparat värdefull natur och miljö samtidigt som tryggheten i vår energiförsörjning förbättrats och kärnkraftsavvecklingen underlättats. Herr talman! Det är med beklagande jag återigen måste konstatera att socialdemokraterna drar viktiga frågor i långbänk och att talet om omfattande paket bara var stundens munväder. Hittills har tidsschemat för socialdemokraterna att ansluta till centerns förslag varit ca ett års fördröjning, men nu är risken stor att tidsfördröjningen blir fördubblad, och det försämrar ytterligare energipolitiken. Till sist vill jag fråga energiministern: När har regeringen tänkt att återkomma i vattenkraftsskattefrågan? Det finns ju, vilket vi var överens om den 23 mars, en rad viktiga argument för att verkligen försöka åstadkomma en stimulans till snabbare reinvesteringar i befintlig vattenkraft.

Herr talman! Av alla de ärenden som behandlas här i riksdagen är det väl få, om ens några, som väcker sådana känslor och sådant engagemang som frågor om utbyggnad av vattenkraften. Detta är också mycket lätt att förstå. Alla utbyggnader av varierande storlek påverkar naturen och miljön, och även om man med nuvarande teknik och kunskap på ett helt annat sätt än tidigare kan fara varsamt fram med naturen, är det dock ofrånkomligt att betydande naturvärden måste offras vid en utbyggnad. Att många av de människor som har dessa naturvärden i sin närmiljö, vilken berikar deras tillvaro, är upprörda och förbittrade vid tanken på en vattenkraftsutbyggnad behöver man ingen större fantasi för att förstå. Jämtlands län berörs i hög grad av den plan för fortsatt utbyggnad som vi nu behandlar, och det är därför förståeligt att vi socialdemokratiska ledamöter från Jämtlands län fått, och får, samtal från människor som inte har så värst mycket till övers för vårt ställningstagande att acceptera det förslag till utbyggnad som redovisas i proposition 1983/84:160. Fullt medvetna om att vårt ställningstagande skulle komma att uppröra en hel del länsbor har vi dock i egentlig mening inte tvekat särskilt mycket. Anledningen härtill är att vi har betraktat det som självklart att fullfölja riksdagens tidigare beslut att vattenkraften skall byggas ut till 66 TWh fram till 1990 och att riksdagen har begärt att regeringen skulle presentera en plan om hur en sådan utbyggnad kan ske. Det förtjänar att upprepas att det beslut som riksdagen om en stund skall fatta naturligtvis är ett energipolitiskt beslut. Det skall dock inte stickas under stol med att vi tre socialdemokratiska ledamöter från länet också i vårt ställningstagande har vägt in den sysselsättningseffekt som en vattenkraftsutbyggnad får. Vi har f.n. en byggarbetslöshet på 24-25 70 — den högsta byggarbetslösheten i landet. Någon efterfrågan på arbetskraft inom andra branscher finns inte. En utbyggnad enligt den föreslagna planen skulle betyda att ca 350-400 personer skulle få arbete i ca sju år. Det är ett stort tillskott i en starkt undersysselsatt region. Nu framförs det från vissa håll att det här skulle röra sig om mycket tillfälliga jobb, som på något sätt skulle vara mindre värda. Jag vill då erinra om att under tioårsperioden 1970-1980 var i genomsnitt ca 785 personer sysselsatta med direkt vattenkraftsutbyggnad i vårt län. Till detta skall läggas ett stort antal årsarbeten med röjning o. d. Man kan spekulera i hur stora insatser som skulle till för att skapa motsvarande mängd sysselsättning med lokaliseringsstöd o. d. Det brukar också sägas att vattenkraftsutbyggnad inte skulle ge jobb till arbetskraft från den berörda orten — det har även sagts här tidigare i dag. Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Jämtlands län, där jag själv är anställd, har i en undersökning kommit fram till att 85-90 96 av de anställda vid de undersökta objekten var mantalsskrivna inom tio mil från byggplatsen. Av återstående 10-15 96 var en stor del tjänstemän av olika slag. Det är alltså en betydande sysselsättning som tillskapas vid utbyggnad av vattenkraften. Som sagt, det avgörande för beslutet om vattenkraftsutbyggnad är inte byggsysselsättningen, men nog skulle det vara mycket märkligt om det inte skulle väga tungt när riksdagsledamöter från Jämtlands län tar ställning. Det sägs också av och till att man i Jämtlands län har byggt ut 85 90 av det strömmande vattnet och att det nu får vara nog. Det må vara hänt att man kan tycka att det har byggts ut nog, men av det strömmande vattnet är det 45-50 90 som byggts ut. Av den ekonomiskt utbyggbara vattenkraften är det 85 90 — det är riktigt — men det är ändå en betydande skillnad. Rätt skall vara rätt. Vi ställer oss bakom utskottets förslag till plan för utbyggnad, med ett undantag. I valet mellan de föreslagna utbyggnaderna i nedre Långan och de i Hårkan valde vi, liksom man gör i propositionen, att förorda en utbyggnad av Långan. I detta val har vi vägt in såväl bevarandeskäl som ägande-, energioch sysselsättningsaspekter. Jag går av tidsskäl inte in på någon detaljredovisning om hur vi ser på de båda utbyggnadsobjekten, utan nöjer mig med att konstatera att en utbyggnad i Långan borde ske och att Hårkan borde bevaras. Vi är medvetna om att det inte har gått att få majoritet i utskottet för att Långan skulle ingå i planen. Vi beklagar detta. Men detta faktum gör inte att vi ändrar vår inställning till att Hårkan borde lämnas utanför planen. Med hänvisning till detta kommer vi tre s-ledamöter från Jämtlands län att vid den kommande voteringen rösta för reservation 3. Beträffande objektet Ammeråns överledning och omoch tillbyggnad av de fem berörda äldre kraftverken, anser vi oss kunna biträda utskottsmajori tetens förslag, att detta skall tillföras planen redan nu. De kompletterande utredningar och överväganden som utskottsmajoriteten föreslår anser vi i allt väsentligt svara mot de krav man framfört från Ragunda kommun och från länsstyrelsen. Skulle det i de kommande utredningarna komma fram faktaunderlag som gör överledningen oacceptabel i något avseende har ju regeringen att i sista hand ta ställning till detta. Frågan skall f. ö., enligt utskottets skrivning, tillbaka till riksdagen 1985.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min stora glädje och tillfredsställelse över att ett enigt bostadsutskott föreslår att Haverö strömmar i Ljungan inom Ånge kommun skall undantas från utbyggnad. Utskottet frångår därigenom regeringens förslag och följer i stället en utbredd folkopinions, kommunens, länsstyrelsens och naturvårdsverkets synpunkter samt tillstyrker min motion nr 2817 och folkpartiets och vpk:s partimotioner. I min andra motion — nr 2829, i anledning av vattenkraftspropositionen — har jag tagit upp samernas intressen kontra fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Det råder ju inga tvivel om att vattenkraftsutbyggnaden begränsat samernas möjligheter att bedriva såväl renskötsel som fiske. Även om det inte framgår av propositionen skulle ett genomförande av förslagen medföra ytterligare begränsningar av förutsättningar för de typiska samiska näringarna. Jag har tagit upp dessa frågor mot bakgrund av att samernas ställning som etnisk minoritet i vårt land och denna minoritets möjligheter att för framtiden bevara språk och kultur är beroende av framtida förutsättningar för bedrivande av de samiska näringarna, främst renskötsel. Vid ställningstagande till ändrad markanvändning inom renskötselområdet, exempelvis genom vattenkraftsutbyggnad, kan man inte — och får man inte — bortse från följderna för de samiska näringarna och därmed för den samiska kulturens framtid. För att utreda möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning arbetar nu en särskild samerättsutredning. Jag har själv förmånen att vara en av ledamöterna. I direktiven, som utfärdades i början av september 1982, anges som en av huvuduppgifterna att utreda möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör renskötseln. Både i dessa direktiv och i tilläggsdirektiven från februari 1983 framhålls att rennäringen är en ursprunglig samisk näring, som är av avgörande betydelse för att den samiska kulturen och den samiska befolkningens särart skall kunna bibehållas. Samerättsutredningen skall bl.a. undersöka i vilken utsträckning rennäringens intressen har fått träda tillbaka för andra samhällsintressen vid markanvändning av olika slag och i vilken utsträckning hänsyn har tagits till den samlade effekten på rennäringen av olika exploateringar. Det gäller alltså att undersöka hur intresseavvägningen har utfallit. Mot bakgrund av denna undersökning skall utredningen överväga om det finns behov av att stärka skyddet för rennäringen. Senare har samerättsutredningen även fått i uppdrag att kartlägga och bedöma de konsekvenser för renskötseln som olika former av fortsatt utveckling av energiutvinningen, bl.a. utbyggnad av vattenkraften, kan få. Herr talman! Jag har väckt min motion dels mot bakgrund av renskötselns avgörande betydelse för den samiska kulturens framtid, dels mot bakgrund av samerättsutredningens pågående arbete. Enligt min mening borde riksdagen uttala att vid ställningstagande till fortsatt utbyggnad av vattenkraften särskild hänsyn skall tas till samernas och rennäringens intressen, vilket är det första yrkandet i min motion. Det andra yrkandet i motionen är att riksdagen skall uttala att slutliga ställningstaganden till ur renskötselsynpunkt kontroversiella projekt bör uppskjutas i avvaktan på samerättsutredningens arbete. Jag är glad över att min motion behandlats grundligt i och med att jordbruksutskottet fått tillfälle att yttra sig över den. Däremot är jag självfallet mindre glad över att majoriteten såväl i jordbruksutskottet som i bostadsutskottet avvisat båda yrkandena i motionen. Vad gäller det första yrkandet framhåller de båda utskotten att det i vattenlagen finns en garanti för att sådana särskilda hänsyn, som jag föreslår, tas innan beslut fattas om projekt som berör rennäringen. Jag hoppas att det verkligen är så och kommer att bli så. Mitt andra yrkande, dvs. att samerättsutredningens arbete skall avvaktas innan slutliga ställningstaganden görs till kontroversiella projekt, avstyrks även det av majoriteten men tillstyrks i reservation 23 av centerns och folkpartiets ledamöter i bostadsutskottet. Kravet har tillstyrkts av dessa båda partier i jordbruksutskottet och dessutom av en moderat ledamot där. När nu samerättsutredningen har att undersöka om samernas och rennäringens ställning behöver stärkas samt även att utreda konsekvenserna av ytterligare energiutvinning inom renskötselområdet borde det egentligen vara självklart att riksdagen i dag uttalar att samerättsutredningens arbete bör avvaktas innan slutliga ställningstaganden görs. Det får inte bli så att samhället först tillåter utbyggnadsprojekt och sedan — när en mer allsidig bedömning föreligger — finner att områdena borde ha bevarats. Majoriteten i utskotten avvisar tyvärr min motion i denna del. Man hänvisar till departementspromemorian med förslag till lag om hushållning med naturresurser, där det anges att de viktigaste delarna av renskötselmarkerna bör ges ett starkt skydd mot exploatering och andra ingrepp i miljön. Utskotten påminner även om att det sedan 1977 i regeringskansliet finns en permanent arbetsgrupp för att samordna de statliga insatserna för samerna. Att denna grupp tyvärr inte är någon garanti för att samiska intressen tillgodoses är avverkningarna av de fjällnära — för renskötseln nödvändiga — skogarna tillräckliga exempel på. Herr talman! För att samernas intressen liksom ett samlat svenskt och internationellt intresse att skydda denna etniska minoritets ställning i nutid och framtid skall tillgodoses bör samerättsutredningens arbete avvaktas innan beslut om kontroversiella vattenkraftsutbyggnader fattas. Riksdagen bör därför i dag göra ett uttalande härom i enlighet med vad som framhålls i reservation 23, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Frågan om Strängsforsens bevarande till eftervärlden är ännu inte avgjord. Man har haft förhoppningar, efter alla de till synes kategoriska uttalanden mot en utbyggnad av Strängsforsen som gjorts av bl.a. ledande socialdemokrater, såsom ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet i Värmland, riksdagsledamoten Magnus Persson, och partiordföranden Olof Palme. Alla har de sagt att ingen utbyggnad av Strängsforsen skall bli av — ett ställningstagande som vpk har intagit och kämpat för i många år. Det borde alltså här och nu vara möjligt att i riksdagen samla en majoritet och en gång för alla säga nej till utbyggnad av Strängsforsen. Den möjligheten använder sig inte socialdemokraterna av. De lierar sig i stället i bostadsutskottet med moderaterna och överlåter åt regeringen att avgöra Strängsforsens framtida öde. De säger att de ”förutsätter” att regeringen beaktar vad som sagts i motioner och från en stark minoritet tidigare i riksdagen. Herr talman! Att ”förutsätta” innebär i detta fall inga garantier åt något håll: Bakom ordet förutsättning sätts ingen kraft. Däremot hade det här och nu varit möjligt att ta till vara den ”starka minoritet” som det talas om, ty denna starka minoritet bildar i dag i riksdagen en majoritet av vpk och socialdemokrater tillsammans. Vi hade kunnat säga ett definitivt nej till en exploatering av Strängsforsen. Det ställningstagande som innebär att man nu överlåter frågan till regeringen ter sig ännu märkligare mot bakgrund av vad man från socialdemokraternas sida tidigare sagt i frågan om Strängsforsen. Man har motionerat mot en utbyggnad, man har talat sig varm här i kammaren för ett riksdagsbeslut mot en utbyggnad, och man har reserverat sig i utskottet mot utbyggnadsplaner. Vpk har varnat för den utveckling ärendet nu har tagit. Frågan är om riksdagen längre fram har någon möjlighet att agera. Kanske blir det så att Strängsforsen blir ett nytt Kymmen-fall, där riksdagen avhände sig möjligheten att agera och överlät frågan till regeringen — och vi vet ju hur det gick med Kymmen. Omöjligt är det inte. Tänk bara på vad som kan ske om det blir en borgerlig regering med starkt moderat inslag i nästa val! Då är loppet kört, och Strängsforsen byggs ut. Nej, herr talman, det är lugnast att ta beslutet här och nu. Jag yrkar därför bifall till reservation 12 i detta betänkande. Herr talman! Jag delar den uppfattning som Magaus Persson hade, åtminstone 1977, då det också var fråga om ett avgörande för Strängsforsens framtid. Det var den 15 december 1977. I anförande nr 81 i riksdagens snabbprotokoll sade han så här: ”Man kan inte, som några har gjort, säga att man inte vill ta ställning. Allt material föreligger. Göm er inte bakom regeringens beslut, utan ta ställning i den kommande voteringen!” Det är sant! Detsamma gäller i dag. Men vad säger Magnus Persson och hans partivänner i dag? Har de glömt bort 1977? Det verkar så!

Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att det är något i samband med den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden som jag inte förstår. Det är att riksdagen inte kan, eller kanske snarare inte vill förstå allvaret i vår rovdrift av våra vattendrag. Hur kan man undgå att ta intryck av den oro som kommer fram i demonstrationer och vädjanden från dem som tvingas lämna hus och hem och påtvingas en helt ny livsmiljö?

Jag är angelägen om att genast med eftertryck framhålla att ingen skugga faller vare sig på vattenrallarna eller på kraftingenjörerna. De senare skulle inte göra sin plikt, om de inte utredde alla möjligheter att få fram elkraft. Men när intressena inte sammanfaller, då är det vår sak här i riksdagen och då är det regeringens sak att säga ifrån: ”Ja, herrar tekniker, det är mycket intressant och beundransvärt vad ni kommit fram till, men hänsyn till naturvård, till våra efterkommande och till många andra, inte minst till dem som bor utanför vårt lands gränser, tvingar oss att skynda långsamt. Vi måste därför t. v. säga nej till era intressanta förslag.” Det modet har alltså inte vare sig riksdag eller regering haft. Vi måste förstå den förtvivlan som griper många inför den hopplösa kampen mot utbyggnadens profeter. Om denna kamp vittnar alla motioner om bevarande av den ena eller den andra älvsträckan, och det passar sig absolut inte för oss i riksdagen att under tal om bypolitik försöka dra ett löjets skimmer däröver. Jag har roat mig med att se igenom alla de handlingar rörande vattenutbyggnad som varit aktuella under åren efter 1957, då jag började i det här huset. Det är digra luntor, men de är knappast något hedrande för riksdagen, som inte ens haft kraft att slå tillbaka angreppen mot våra nationalparker. Vår vattenpolitik är i sin helhet ett ganska bedrövligt exempel på inkonsekvens. Förra onsdagen debatterade vi här i kammaren turism och rekreation, och när det gäller dessa två områden spelar fisket den kanske avgörande rollen. Fråga våra medmänniskor, främst från kontinenten, varför de sökt sig hit, och svaret blir i de allra flesta fall att det är tystnaden, att det är möjligheten att få vara ensam vid vattendragen och slippa stuvas samman å la Mörrum som drar dem till Norden. Men nu skall det bli annat av — med ett klubbslag kommer vi om en stund på en gång att lägga mera av våra rinnande vatten i rör än någonsin förr. Och detta därför att man misslyckats med att lösa sysselsättningsproblemen. Man säger sig eftersträva ren energi, och i det avseendet skulle vattenkraften stå högt ovan varje konkurrens. Detta påstående är fullständigt felaktigt. Det finns ingen kraftproducent som i likhet med vattenkraften ödelägger kvadratmil efter kvadratmil. Men den rena kraftkällan finns, kärnkraften, den som inte förstör annat än byggnadsmark för reaktorer och kraftledningar. Mot den bakgrunden vill jag för min egen högst personliga del förorda kärnkraften som det enda realistiska alternativet till fossila bränslen. Tidpunkten att utnyttja denna källa är väl tyvärr ännu inte inne, och mycken oersättlig natur hinner förstöras dessförinnan. Men i min naturvårdsfilosofi finns kärnkraften med. Då behöver vi inte bygga ut alla vatten — inte varenda liten bäck. Av den orsaken har jag inte anslutit mig till folkpartiets förslag, trots att jag instämmer praktiskt taget i varenda bokstav i vad Kerstin Ekman nyss sade. Förstört blir nämligen varje utbyggt vattendrag. Det går inte, som man ibland hör, att återställa det genom att ta bort dammar och tunnlar och släppa på vattnet igen. Vid varje vatten har ända från istidens slut — jag skulle tro att det i mellersta Sverige var för ca 10 000 år sedan — utbildats ett ekosystem, som är unikt just för det vattnet. Jag vill inte bestrida att det inte under de kommande 10 000 åren kan utbildas ett likartat ekosystem, men vi som nu lever och våra barnbarn intill tredje och fjärde led lär knappast få så värst roligt av det där nya ekosystemet.

Om vi nu trots alla betänkligheter skulle fortsätta utbyggnaden av våra vatten, måste jag tillstå att utskottet gjort det bästa möjliga eller kanske snarare det minst dåliga av situationen. Det skulle föra för långt att här ta upp en diskussion om alla de älvsträckor där jag är av motsatt mening mot utskottet; jag har f. ö. tvärtom anledning att vara tacksam för att Långan och Hylströmmen åtminstone t. v. blir kvar. Låt mig bara nämna ett annat namn, som av misstag inte kom med i min motion nr 2828, nämligen Jaurekaska. Jordbruksutskottet har vid ett besök i Lappland fått fullt klart för sig den oerhörda vikt samerna lägger vid att detta projekt inte realiseras. Det kan inte ha undgått tilltänkta exploatörer, och att projektet trots detta anhängiggjorts får mig att undra, om det rör sig om ett slags pilotprojekt. Jag håller i sak med Tore Nilsson, men eftersom ärendet nu ligger hos vattendomstolen får vi avvakta vad man där kommer till, och jag har intet yrkande. Ett yrkande har jag däremot i annat avseende. Det gäller min motion 2828, till vilken jag yrkar bifall. Låt mig till sist säga några ord till Egon Jacobsson. Jag vill komplimentera honom för hans anförande, inte därför att han riktade viss kritik mot sin egen regering. Det är en sak som socialdemokraterna får klara av själva. Men jag gör det därför att jag tyckte att Egon Jacobssons anförande var det enda klart positiva som har hållits här i dag — ett anförande som vittnade om en vilja att förstå även motpartens synpunkter. Om vi kunde få den andan att prägla debatten även i fortsättningen, när de här frågorna kommer upp nästa år — då jag själv inte lär vara med längre — tror jag att vi ömsevis kan ge efter på flera punker. Låt oss alltså arbeta vidare i denna anda.

Herr talman! Frågan om utbyggnad av fallhöjden mellan Vojmsjön och Volgsjön i Vilhelmina kommun aktualiserades redan i början av 1970-talet som en följd av den allmänna krissituation som uppstod i samband med oljekrisen och motstående intressen för outbyggda älvar. År 1974 presenterade statens vattenfallsverk ett förslag till utbyggnad av Vojmå kraftstation. Förslaget väckte stort motstånd hos kommunen och den berörda befolkningen. Utbyggnadsplanerna skrinlades. I samband med Övre Åseleälvens utbyggnad växte tanken att som alternativ till Vojmå kraftverk i stället leda över Vojmåns vatten till Malgomaj och nyttiggöra fallhöjden mellan Vojmsjön och Volgsjön i två stationer, Fatsjö på sträckan Vojmsjön-Malgomaj samt Bullerforsen på sträckan Malgomaj-Volgsjön. Ett sådant projekt skulle kompletteras med föreskrift om minimitappning i Vojmån. Kommunen önskade nämligen runt Vojmån skapa ett fritidsoch rekreationsområde för kommuninvånarna och för turister, där möjlighet till fiske i Vojmån skulle vara en väsentlig faktor.

Herr talman! I motion 2820 är vi fyra socialdemokrater som med anledning av proposition 1983/84:160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad, som alternativ till propositionens förslag om utbyggnad av Vojmå i Vilhelmina kommun, förordar Fatsjö. I båda alternativen är det Vojmsjöns vatten som tas till vara för energiproduktion. Vad som skiljer de båda förslagen åt är främst att Vojmå är ett traditionellt byggt kraftverk med åtföljande dämning eller torrläggning av älvfåran i vissa avsnitt. Fatsjö däremot är ett överledningsalternativ som utan direkta ingrepp i Vojmån tillvaratar merparten av åns vatten, men ändock genom minimitappning möjliggör ett bevarande av fisket och nyttjande av Vojmådalen som rekreationsområde för vilhelminaborna. Redan 1976 gjorde kommunen i ett remissyttrande följande bedömning: ”Kommunen bedömer att en konventionell utbyggnad av Nedre Vojmån innebär betydligt större skador än överledningsalternativet. Vid en utbyggnad av Vojmån kommer ca 3 mils älvsträcka att i det närmaste torrläggas och kraftiga naturingrepp kommer att göras. Utbyggnaden innebär även stora dygnsvariationer i vattenföringen vilket kommer att påverka älvmiljön i mycket hög grad.” Även ur rennäringssynpunkt synes överledningsalternativet vara att föredra. Försvårade flyttningsvägar och minskat betningsland följer på en utbyggnad av Nedre Vojmån. Konventionell utbyggnad av Vojmån innebär kraftig påverkan av miljön genom en väsentligt högre dämning, och det har också kommunen motsatt sig. Kommunen har således förordat en överledning till Fatsjön med 2 meters dämning av sjön. Fatsjöalternativet å andra sidan kommer att medföra lägre vattenföring i hela ån än f.n., men enligt vår uppfattning bör genom föreskrift om minimitappning, lokal tillrinning samt åtgärder till fiskets främjande sådana betingelser kunna tillskapas att ett fiskeutövande skall kunna fortsätta. Vi kan därför inte ansluta oss till den bedömning regeringen gjort och utskottet gör i betänkandet. Vojmåprojektet ger möjligen bättre ekonomi, om man bara ser på kostnaden för den producerade energin. Vi anser, av skäl som anförts, att ett sådant betraktelsesätt är felaktigt. I ekonomin bör även invägas de samhällsekonomiska fördelar som Fatsjöprojektet ger. När det gäller inverkan på miljön anser såväl naturvårdsenheten vid länsstyrelsen som kommunen att skadeverkan blir större av Vojmåprojektet än Fatsjöprojektet. Kommunen framhåller sålunda att Fatsjöprojektet är lokaliserat till förhållandevis ensliga trakter med i huvudsak inga fast boende, medan Vojmåprojektet ligger nära Vilhelmina tätort samt icke oväsentlig fast bebyggelse i området i anslutning till ån. Som närmare framgår av min redogörelse har frågan om utbyggnad av Vojmån nedströms Vojmsjön varit föremål för långvarig utredning, som 1978 resulterade i ett regeringsbeslut som prioriterade Fatsjöalternativet. Mot bakgrund härav framstår det som olyckligt att man nu på nytt tagit upp frågan om att bygga Vojmå kraftstation. Kommunen har i en inlaga till regeringen gett uttryck för att den aldrig kan medge anläggande av kraftstation i Vojmån. Om Fatsjöprojektet å andra sidan inte bedöms möjligt att realisera bör den aktuella fallhöjden förbli outbyggd. Kommunen anser emellertid att de utfästelser som lämnades kommunen före medgivandet till utbyggnad av Volgsjöforsen och som sedan ledde till regeringsbeslutet den 9 mars 1978 var av den arten att kommunen hade skäl att räkna med ett positivt ståndpunktstagande från statsmakternas sida till det s.k. Fatsjöprojektet kombinerat med erforderlig minimitappning i Vojmån. Kommunens ursprungliga anledning till ett tillstyrkande av Fatsjöprojektet var att skapa arbetstillfällen i bygden och genom ett positivt agerande bidra till energiförsörjningen i landet. Vi motionärer är av samma uppfattning. Det har genom årens utveckling kommit att framstå allt klarare att Fatsjöprojektet är väl motiverat ur sysselsättningssynpunkt. Arbetsmarknadssituationen är för flera av Lappmarkskommunerna ytterst besvärande i största allmänhet. Detta gäller även framtiden för den arbetskraft som i dag Noteras bör även att Fatsjö ger nära 100 GWh/år mer än Vojmå och nästan dubbelt så många manår under byggnadstiden. Herr talman! Av mina här redovisade skäl och med hänsyn till en stark opinion inom den berörda kommunen är det naturligt att förorda utbyggnad av Fatsjö före Vojmå. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 2820.

Herr talman! Jag skall i debattens allra sista minuter — jag har sett att ytterligare någon talare är anmäld, men det är ändå på slutet — säga några ord om utbyggnadsplanerna vad gäller Kolbäcksån och då främst Sörkvarnsforsen i Hallstahammar, som är den sista outbyggda forsen i Kolbäcksån. Forsen är belägen mitt i byn, är oerhört vacker och tillgänglig för alla. Det är en naturtillgång som är väl värd att slå vakt om och bevara intakt i dessa tider, då kampen mellan de olika kriskommunerna gäller inte bara arbetstillfällen i industrin utan också de pengar som de som har arbete kan tänkas spendera på turism och rekreation. I första hand skall enligt min mening Sörkvarnsforsen bevaras för vad den är — en unik naturtillgång med en mycket fin omgivning. Men jag tror också att den på sikt kommer att vara värd mycket mer i pengar som en naturlig fors än som en spegeldamm nedanför en kraftverkstunnel. Det kan inte vara försvarbart att bygga ut och förstöra denna sista fors i Kolbäcksån med hänvisning till att det kan ge några arbetstillfällen under en kort period. Den energi som kan tas ut ur Sörkvarnsforsen är mycket marginell i jämförelse med vad som kan fås fram genom utveckling av alternativ och genom en vettig hushållning, inte minst inom industrin. I vattenkraftsberedningens slutbetänkande fanns ett särskilt yttrande av vpk:s representant, där han visade på att de mål för energipolitiken som uppställdes kunde nås utan utbyggnad av bl.a. Sörkvarnsforsen i Hallstahammar. Men man sade också i betänkandet att man inte slutligt kunde avgöra frågan utan ytterligare utredning. Enligt min mening är det ett sätt att förhala frågan och hålla öppet för en utbyggnad senare, om opinionen mot utbyggnaden skulle mjukna, eller om påtryckningarna från industrin skulle bli starkare. Hallstahammars kommun har begärt att området skall bli ett naturreservat. Länsstyrelsen beslutade också i oktober förra året att inrätta ett naturreservat i området. Det var ett beslut som naturligtvis har överklagats av företrädare för kraftintressena, som vill bygga ut också denna sista fors i Kolbäcksån. Kommunen har i sitt remissvar på vattenkraftsberedningens betänkande hänvisat till att man vill freda forsen och skapa naturreservat. Därför behövs enligt min mening inga fortsatta överväganden före beslut om att skona forsen från utbyggnad. Det bör betonas att kommunfullmäktige var helt enigt i denna fråga. Utskottet anser nu inte att det är realistiskt att man avhåller sig från utbyggnad. Forsen finns med i planen, och det betyder att den kanske kommer att byggas ut. Det beror litet på hur mycket man utnyttjar av de ramar som skapas. Att offra Sörkvarnsforsen — i detta sammanhang kallad Hallstahammars Stora — vore kortsiktigt vansinne. Det finns andra mer okontroversiella utbyggnadseller moderniseringsalternativ i Kolbäcksån. Men denna sista fors måste sparas för framtiden. Jag skall inte ta om hela den debatt som har förts i detta ärende, men jag tycker ändå att det finns skäl att slå fast att det inte finns någon anledning för oss att gå in i den fälla som håller på att gillras med stöd av storfinans och moderater. Med hot om kolsamhälle och försurning försöker de locka oss att först offra vissa cutbyggda forsar för att sedan ändå tvingas acceptera kärnkraften. Det är inte mellan forsar och kärnkraft valet står. Det fordras som alla vet betydligt mer än forsutbyggnad för att kunna avveckla kärnkraften. Vägen ut ur kärnkraftssamhället och vägen ut ur försurningen fordrar en övergripande planering av energianvändningen där olika energislag och alternativ sammanvägs. Framtiden ligger i alternativ och hushållning och inte i panikutbyggnad av de sista forsarna, då man ödelägger stora naturvärden. Vänsterpartiet kommunisterna har presenterat ett energipolitiskt alternativ som är mycket väl genomtänkt och hållbart. Ett stöd till de reservationer till dagens betänkande där Tore Claeson finns med som reservant är ett stöd också för den alternativa politiken. Jag yrkar naturligtvis bifall till de reservationerna, speciellt till reservation nr 7, som innebär att bl.a. Sörkvarnsforsen i Kolbäcksån i Hallstahammar skonas från utbyggnad.

Herr talman! Jag har funnit anledning att gå upp i denna debatt för att få följande till protokollet. Min grannkommun Vilhelmina har två utbyggnadsprojekt som berörs i detta betänkande från bostadsutskottet, dels Vojmån som ingår i regeringens plan, dels Fatsjö som förordas i en motion från Västerbottens socialdemokrater, Lilly Hansson undantagen. Först vill jag framhålla att helst borde inte något av projekten byggas ut. Det är min mening, och den delas av många i Vilhelmina. Men om detta nu inte är möjligt, vilket projekt bör då byggas ut? Ja, där är meningarna delade, och jag har en känsla av att kammarens ledamöter kan ha fått vilseledande information om de bägge alternativen. I motionen av Roland Brännström m.fl. sägs att starka reaktioner från den lokala befolkningen skulle bli följden om man väljer Vojmån i stället för Fatsjö. Detta påstående är mycket märkligt, eftersom företrädare för befolkningen som bor efter Vojmån har uppvaktat bostadsutskottet och där framhållit, att om man tvingas välja mellan dessa två projekt, så föredrar man en konventionell utbyggnad av Vojmån.

Enligt naturvårdsverket är skyddet för detta skogsområde mycket osäkert om en utbyggnad genomförs. Det är bra att utskottet avvisar propåerna om att Fatsjö skall byggas ut. Det skulle vara högst beklagligt om den felaktiga föreställningen att detta utbyggnadsprojekt skulle vara miljövänligt fått gehör i utskott och riksdag. Avslutningsvis vill jag citera ur ett uttalande som Vilhelmina sportoch fiskeklubb med över 100 medlemmar har gjort. ”Vi fritidsfiskare i Vilhelmina måste dra samma slutsats som vår huvudorganisation. Att Fatsjö i nuvarande form är sämre än Vojmå. Helst vill vi inte ha någon utbyggnad. Men att gå ut och agera för detta i nuläget, dvs mot Vojmå, vågar vi inte av rädsla för att Fatsjö-projektet kommer tillbaka.” Detta säger väl, herr talman, det mesta om hur miljövänligt Fatsjöprojektet är. Det kan därför åtminstone ses som en delframgång att den här motionen om Fatsjöprojektet avslås och att kommunens kommunalråd inte lyckats i sina uppvaktningar för en utbyggnad av Fatsjöprojektet.
Herr talman! Jag kan ge John Andersson rätt i att det finns delade meningar om de här två projekten. Det är helt uppenbart med tanke på den opinion som kommit till uttryck. Låt mig då, för att balansera något av de mycket negativa reaktioner som John Andersson gett besked om beträffande Fatsjö, citera ur en skrivelse som kommit oss till handa från Vilhelmina arbetarkommun. Där står det: Vid de uppvaktningar som genomförts av representanter för kommunfullmäktige och kommunstyrelse med deltagande från kommunens största oppositionsparti har framförts att en konventionell utbyggnad ej skulle vara politiskt genomförbar i kommunen. Dessa synpunkter delar arbetarkommunen fullt ut. Man påminner också i samma skrivelse om att länsstyrelsen i Västerbottens län, kammarkollegiet, statens energiverk och statens industriverk samtliga förordar dets.k. Fatsjöalternativet. Vi har alltså också en opinion med oss när det gäller valet av alternativet att nyttja Vojmsjöns vatten.

Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga om de här bägge utbyggnadsalternativen, men vad jag framför allt vänder mig emot är att Fatsjöprojektet har givits en gloria — det skulle vara så miljövänligt. Ingen enda inom kommunen som känner starkt för miljöoch naturvård har ställt sig bakom Fatsjöprojektet. Jag kan här åter hänvisa till Naturskyddsföreningen och olika föreningar som har ett stort intresse av en bra miljöoch naturvård. Det har också, vill jag påstå, lämnats felaktiga upplysningar om vad de olika projekten skulle innebära. Det har påståtts att en utbyggnad av Vojmån skulle torrlägga en sträcka på 17 km av älven. Det är helt felaktigt. Det kommer att bli en större vattenföring i ån med en konventionell utbyggnad än om man väljer Fatsjöprojektet. Då det gäller Fatsjöprojektet kommer man också att helt torrlägga den nedre delen av Marsån, och det kommer att göra mycket stor åverkan på de skogsområden som av naturvårdsverket åsatts värdeklass I. Jag skulle åter kunna citera vad sportoch fiskeklubben i Vilhelmina har sagt. Man ställer sig frågan: Vad skulle en utbyggnad av Vojmån innebära? Ja, enligt klubben skulle det bli endast marginella miljöeffekter jämfört med ett Fatsjöprojekt. Man säger att från järnvägsbron och upp till Vojmsjön skulle det inte innebära någon förändring annat än ett utjämnat vattenflöde. ”Uppströms kraftverket bildas en sjö upp till järnvägsbron. Nedanför kraftverket avsnörs en sträcka på 17 km och det bör då bli en minimitappning på 10-15 kubikmeter per sekund.” Man har påstått att den sträckan skulle torrläggas; den informationen har jag fått från kommunens företrädare. Naturligtvis vill man inom kommunen helst inte ha någon utbyggnad alls. Man tycker att man offrat tillräckligt då det gäller kraftverksutbyggnad.

Herr talman! Jag konstaterar att John Andersson och jag inte har riktigt samma uppfattning i den här frågan, men jag konstaterar samtidigt att John Andersson dess bättre inte har beskyllt mig för att ha gjort de här värderingarna och lämnat felaktiga upplysningar beträffande effekterna av Vojmåns eller Fatsjöns utbyggnad.
Herr talman! Nej, det har inte varit min mening att beskylla Roland Brännström för att vara pappa till felaktigheterna. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det finns fem skifteslag utefter Vojmån. Företrädare för alla de skifteslagen har varit och uppvaktat bostadsutskottet. Deras ställningstagande är klart; de som främst berörs av en utbyggnad av Vojmån säger klart och tydligt, att tvingas vi välja är det ställt utom allt tvivel att en utbyggnad av Vojmån är att föredra framför Fatsjöprojektet. Deras ord tycker jag väger mycket tungt i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att min bänkkamrat Bengt-Ola Ryttar dels gjorde ett felaktigt påstående, dels kom med ett politiskt uttalande som jag vill bemöta. Västerdalälven byggas ut till 35 GWh. Det är alltså kraftbolaget som har möjligheter till det. I Vansbro kommun har man i vad jag vill kalla kuppliknande former försökt att tillsammans med Stora Kopparberg få bygga ut Skifsforsen nedströms — då har man talat om 60 GWh. I kuppartade former har man i Vansbro försökt nå en s.k. snabb enighet. I detta läge har vpk sagt nej. Vi står lokalt fast vid de riktlinjer som vi centralt har stått fast vid. Kraftbolaget kan bygga ut till 35 GWh. Vi är alltså konsekventa. Bengt-Ola Ryttar försöker nu bibringa oss den uppfattningen att vi skulle säga nej även till 35 GWh, vilket är felaktigt. Däremot är Bengt-Ola Ryttar en av vattenkraftsutbyggnadsivrarna, och i sin iver har han kanske inte tagit reda på sakförhållandena, hur det egentligen ligger till. Han var också bland dem som låg bakom den ivriga handläggningen i Vansbro. Före riksdagens behandling av detta ärende försökte man nå den s.k. enigheten för att lura riksdagen till ett felaktigt beslut. Kanske Bengt-Ola Ryttar är besviken över det som har hänt och över att riksdagen inte kommer att bifalla hans motion i detta läge. Då tycker jag att han borde rikta sin vrede mot regeringen, som inte har detta med i propositionen, i stället för att kasta sig över vpk, som har varit konsekvent från vattenkraftsberedningen fram till beslutet på det lokala planet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg gör gällande att jag har legat bakom handläggningen i Vansbro av Skiffsforsfrågan. Han säger också att det skedde under kuppartade former i Vansbro kommun. Ett faktum är att Skiffsforsfrågan måste lösas i en eller annan form. Ett faktum är också att vpk genom massmedia har framstått såsom absoluta nejsägare till varje åtgärd i fråga om Skiffsforsen. Vpk har blockerat den kommunala diskussionen i Vansbro. Den hade behövt fortsätta. Det fanns behov av att diskutera denna fråga sakligt och lugnt för att se vilka möjligheter som fanns att tillgodose dels uppdämningsintressena, dels behovet av elproduktion och dels miljöintressena. Dessa intressen kan sammanfalla i väldigt stora bitar i detta fall. Vpk har, anser jag, i detta ärende försökt fiska röster utan att ta hänsyn till att sakfrågan behöver lösas.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar avslöjade sig ordentligt här. Debatten kan nu fortsätta i lugn och ro. Men den stormade till strax före riksdagsbehandlingen, vilket också statsrådet kan le åt. Debatten avblåstes av det kommunalråd som har Bengt-Ola Ryttars partifärg, när vi från vpk förklarade att vi inte ville bryta mot riksdagens riktlinjer och acceptera 60 GWh i stället för 35 samt bygga ut nedströms Skiffsforsen. Nu säger Bengt-Ola Ryttar att vi borde fortsätta debatten i lugna och fina former. Ja visst, jag kan lova att vpk lokalt kommer att fortsätta debatten i lugna och fina former. Vi har lokalt avgivit ett remissyttrande, som pekar på att man kan bygga ut. Om vi i Bengt-Ola Ryttars press har framställts såsom riktiga nejsägare, får Bengt-Ola Ryttar gå på den lokale redaktören, som inte har publicerat vårt remissyttrande till utredningen. Av yttrandet framgår att vi säger ja till riktlinjerna och accepterar en utbyggnad till 35 GWh men ingen utbyggnad nedströms. Det är sanningen i detta sammanhang. Dessutom skall vi komma ihåg att Stora Kopparberg ligger bakom. Stora Kopparberg vill naturligtvis inte bygga ut till 35 GWh utan till 60. Detta krav har Bengt-Ola Ryttar och socialdemokraterna i Vansbro ställt upp på, vilket på sätt och vis är avslöjande.
Herr talman! I den motion som jag och några partikamrater från Kopparbergs län har skrivit har vi också framhållit behovet av samhällsägande av energiproduktionen. Jag hoppas nu att det budskap som Lars-Ove Hagberg har vad gäller villigheten att göra någonting för Skiffsforsproblematikens lösning når fram, så att det går att få en konstruktiv debatt och få till litet jobb och få till litet ström.
Herr talman! Det sista visar att Bengt-Ola Ryttars första påstående var helt felaktigt och att han inte har informerat sig om läget i Vansbro. Det visar väl också att man inte i riksdagen skall ta till rallarsvingar om röstfiske utan att först ta reda på sakläget.

Näringsutskottets betänkanden 42, 28, 38 och 40 kommer att behandlas i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså näringsutskottets betänkande 42 om industriell tillväxt och förnyelse.

Herr talman! Jag delar energiministerns uppfattning att det är en händelse som ser ut som en tanke att vi just i dag, på Världsmiljödagen, för den här debatten, som mera handlar om miljö än om energi. Men det får inte stanna vid bara en tanke. Frågorna kräver också handling och rätt mycket av mod. Energiminister Birgitta Dahl har lagt fram ett regeringsförslag som innehåller riktlinjer för den fortsatta introduktionen av kol i Sverige. Det är värt att notera att hon anser det vara en introduktion — med andra ord: början på en utbyggnad. Introduktionen innebär en ökning av energikolförbrukningen från omkring 1,5 till 3 å 4 miljoner ton, dvs. mer än en fördubbling. Vi minns alla när socialdemokraterna med sin krisgrupp före valet lovade att bygga bort krisen med bl.a. en massiv kolintroduktion. Alla större tätorter skulle ha kolanläggningar, och centralhamnar för kol skulle uppföras i olika delar av landet. Vi är glada över att socialdemokraterna har kommit på andra tankar och till insikt om kolet och dess nackdelar. Jag har, herr talman, en känsla av att också moderaternas och centerns betydligt mera negativa hållning under själva utskottsbehandlingen till en kolutbyggnad har gjort intryck. Utskottet har uppfattat den av regeringen föreslagna förbrukningsnivån som en acceptabel övre gräns för användning en. Det skulle vara värdefullt om energiministern med sitt förslag om introduktion av 3-4 miljoner ton delade utskottets uppfattning, att denna mängd är en övre gräns. I så fall kan man stryka ordet introduktion. Det finns, herr talman, ingen anledning att återigen dra i gång den försurningsdebatt som vi hade i riksdagen för några veckor sedan. Vi vet att kol och olja skapar problem i naturen. Inom moderata samlingspartiet är vi, uppriktigt sagt, skakade över den miljöförstöring av stora mått som tränger sig allt närmare våra egna gränser. Under moderata samlingspartiets behandling av regeringspropositionen kunde jag erfara — det vill jag i ärlighetens namn gärna tala om — att det fanns en mycket bred och stark opinion inom den moderata riksdagsgruppen för ett nej till all kolanvändning. Tanken på ett tillfälligt moratorium, ett stopp, fanns med i de första utkasten till en moderat motion. Nu är verkligheten naturligtvis inte så enkel. Vi moderater har alltid velat undvika överdrifter. Det måste vara förnuftet, inte känslan, som skall styra så viktiga beslut som det som gäller frågan om en fortsatt introduktion av kol. Erfarenheterna har ju också visat att kategoriska nej på energipolitikens område skapar problem och låsningar, som inte är bra för Sverige. Vi har därför från moderat håll valt att skärpa de miljökrav som regeringen ställer genom att säga att gränsen för svavel måste ligga vid 0,05 g/MJ för alla nya anläggningar, oberoende av storlek. Samtidigt kräver vi omedelbara åtgärder för att komma till rätta med kväveoxider, tungmetaller och kvicksilver. Vidare vill vi ha en likformig beskattning av olika energislag relaterad till deras energivärde. Detta vill vi successivt införa under åren fram till 1989. Slutligen är vi med de medel som finns till förfogande i kolmiljöfonden beredda att göra alldeles särskilda och mycket energiska insatser för att bygga om de befintliga anläggningar som i dag har ganska dålig rening. Nya anläggningar skall enligt vår mening kunna finansiera sina egna reningsanläggningar utan någon form av samhälleligt stöd. I det avseendet har vi uppenbarligen en helt annan uppfattning än regeringen, som i första hand vill stödja nya anläggningar med större anslagsprocent. Kan inte de små anläggningarna uppfylla miljökraven bör de enligt vår mening slå igen. Konsekvenserna av de skärpta miljökraven och den ökade beskattningen av kol blir att vi liksom centern hamnar vid en framtida kolförbrukning på ca 2 miljoner ton. Öppenheten för kol och inte ett tvärstopp baserar vi på övertygelsen om teknikens möjligheter att lösa miljöproblemen med kol och även med olja. Med detta vill jag inte skapa några egentliga förväntningar om att man kan räkna med en moderat medverkan till en fortsatt utbyggnad av kolkraft och kolvärmeverk. Men vi måste som ett led i vårt internationella arbete ställa vårt högt avancerade tekniska och verkstadsindustriella kunnande till marknadens förfogande. Därmed har vi sagt att vi måste ge våra företag möjlighet att bygga referensanläggningar. Men valet av dessa måste vara synnerligen selektivt, och kraven måste vara höga. På så sätt kan vi medverka till att tredje världens länder, som vanligtvis bara har kolet som kraftkälla, får anläggningar med acceptabla miljövärden. Svavel, kväve och tungmetaller är ett internationellt problem. Därför måste alla ansträngningar från svensk sida gå ut på att få fart på det internationella arbetet. Ingen möda får därvid vara ospard. Detta ligger också i vårt eget svenska intresse, eftersom 80 96 av föroreningarna kommer från angränsande länder. Internationellt samarbete krävs också för att komma till rätta med alla de miljöproblem som bilavgaserna för med sig. Herr talman! Vi moderater har lätt att genomdriva mycket restriktiva regler för kolanvändning, eftersom vi inte har satt en bortre gräns för avvecklingen av kärnkraften. Vi tror på tekniken och teknikernas förmåga att successivt förbättra våra kärnkraftsreaktorer. Likaså har vi tilltro till Securereaktorernas möjligheter att i de större tätorterna ersätta kolet och andra fossila bränslen. Kolet har ingen framtid i Sverige. Torven har visat sig bjuda samma problem som kolet och kan därmed inte heller ge några märkbara energitillskott i framtiden. Alla som nu satsar på torven anser jag bör göras medvetna om att de förväntningar som knutits till torven håller på att komma på skam. Vi moderater får ändock energiekvationen att gå ihop. Jag skulle vilja hävda att vi är det enda parti som kan gå ut i miljödebatten och uppfattas som trovärdiga, när vi hävdar att användningen av kol, torv och olja måste minimeras i Sverige. Det kan ske utan att det får vådliga följder för de enskilda konsumenterna, industrin och även för ägarna till fritidshus. Vår avvikande inställning till kärnkraften ger oss dessa möjligheter. Vattenkraften, kärnkraften och inte minst sparandet är Sveriges viktigaste energikällor. Hur de andra partierna skall få ekvationen att gå ihop i framtiden är en fråga som de får besvara. Det måste vara bättre för mänskligheten att under synnerligen ordnade former förvara radioaktivt material 500 meter under jordytan än att se vår vackra natur förödas av svavel, kväveoxider och tungmetaller. Det måste vara bättre för mänskligheten att under ordnade och sansade former behålla kärnkraften så länge som möjligt och därmed minska förbränningen av fossila bränslen och undvika höjningar av koldioxidhalten i atmosfären, som i sin tur leder till avsmältning av is, översvämningar och klimatförsämringar. Hela den moderata synen på energipolitiken leder också till att vi kan begränsa utbyggnaden av vattenkraften, till glädje för alla dem som engagerat sig till värn av våra älvar. Trots detta kan vi moderater tillåta en fortsatt industriell expansion som baseras på elkraft. Det är så vi vill lösa Sveriges energioch miljöproblem. Moderaterna har, herr talman, genom sina ställningstaganden tagit ledningen för att värna om en bättre miljö. Med dessa ord yrkar jag bifall till samtliga moderata motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande 44.

Heir talman! I gällande energipolitiska beslut anges att ”en successiv utveckling måste ske mot ett energisystem baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan”. Det är inte mycket, herr talman, om ens något i det här uttalandet som stämmer när det gäller energiråvaran kol. Kolet är inte varaktigt. Det är en typisk lagerresurs, även om det finns gott om kol i jordskorpan. Kolet är alltså inte heller förnybart, i varje fall inte om man anlägger mänskliga tidsperspektiv. Kolet är ingen inhemsk energikälla, även om vi har mindre kvantiteter nere i Skåne. Kolet är inte den energikälla som vi i första hand tänker på när vi talar om minsta möjliga miljöpåverkan — snarare tvärtom. Problemen gäller kväveoxidoch svaveldioxidutsläpp till luften, men också spridning av tungmetaller, ofullständigt förbrända polyaromatiska kolväten, kvicksilver, kadmium etc. Förbränning av kol medverkar liksom annan fossilbränsleeldning till att höja atmosfärens koldioxidhalt med långsiktiga klimatrisker som följd. Kolets avfallsproblem tillhör inte de lätthanterade. Denna samlade problembild ger tillräckligt starka skäl att så långt detta över huvud är möjligt undvika kolanvändning. Det kan mera sällan övertygande visas, att kol som ersätter olja också innebär en miljöförbättring. Det beror naturligtvis på vilken teknik som används och den kvalitet i skilda avseenden som de olika energiråvarorna har. Men det är enligt vår uppfattning i de flesta fall så, att kolet är ännu allvarligare för miljön än oljan — med de reservationer för teknik och råvarukvalitet som jag nyss gjort. En sak är alldeles klar: det ekonomiska argumentet är inte tillräckligt för ett byte från olja till kol. Men de som har ekonomiska intressen av ett sådant byte fortsätter oftast sin lobbyverksamhet för ökad kolanvändning, utan hänsyn till de miljöskäl som talar emot — det har vi lärt oss under senare år. Det är viktigt att slå fast, att de kortsiktiga ekonomiska vinsterna av kolanvändning motsvaras av långsiktiga samhällskostnader, som vi alla får vara med och betala. Det finns ingen motsättning mellan ekologi och ekonomi på lång sikt. Det finns bara motsättningar, när man anlägger ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv och dessutom gör åtskillnad mellan företagsekonomi och samhällsekonomi. För centerns del är det självklart att väga in både ekologi och ekonomi och att göra det långsiktigt. Det är med denna idémässiga bakgrund som vi arbetar för de förnybara energikällorna och exempelvis förordar en mer omfattande användning av naturgas, även om det blir kortsiktigt dyrare. Det är därför vi förordar hushållning och effektivare energianvändning. Det är därför vi i det nu aktuella ärendet förordar en restriktiv linje då det gäller kolanvändning. Genom den inriktning som centern arbetar för i energioch miljöpolitiken får vi också de bästa förutsättningarna att påverka andra på den internationella scenen, och det vi nu diskuterar är i högsta grad gemensamma internationella problem. Enligt min erfarenhet från det internationella miljöarbetet är det främst två faktorer som ”biter” när man skall försöka övertyga andra om att de måste lägga om sin politik. För det första måste vi visa att vi lever som vi lär och att vi håller rent framför den egna dörren. För det andra har det avgörande betydelse när det klargörs att miljökonsekvenserna inte ”bara” är en miljöfråga, utan att en viss utveckling också har betydande och långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Det tydligaste exempel på detta som jag bevittnat är den förändrade attityden bland t.ex. västtyska företrädare. I november 1979 beslutade vi i Genéve, inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, om konventionen mot långväga gränsöverskridande luftföroreningar. På inbjudan av den dåvarande Fälldinregeringen arrangerades en uppföljningskonferens här i Stockholm i juni 1982, som jag också hade tillfälle att följa på nära håll. Då hade de omfattande skogsskadorna bekräftats i Västtyskland, och lika kallsinnig som man var 1979, lika engagerad var man 1982 — det var inte fråga om ”enbart” miljöpolitik, utan det gällde samhällsekonomi och miljardbelopp. Det finns särskild anledning att så här på Världsmiljödagen erinra om det nära sambandet mellan vad vi gör här i Sverige och vad som sker utomlands. Som redan sagts i debatten kommer 75, ja kanske t.o.m. 80 2 av de försurande utsläppen från vår omvärld, men vi själva är ändå de som försurar mest på hemmaplan. Sammanfattningsvis tar vi vårt internationella ansvar på bästa möjliga sätt genom att begränsa fossilbränsleeldningen. Jag skall i och för sig inte ägna mig särskilt mycket åt polemik i dag beträffande det som har varit, men jag tror t.ex. att vi skadades ganska mycket här i Sverige av den omfamning som vi kunde notera våren 1982 mellan moderater och socialdemokrater, när man röstade ner de skärpta miljökrav som vi den gången föreslog från mittenregeringen. Jag tycker också att vi skall lära oss en annan sak av åren som gått: Det skapar inte särskilt mycket trovärdighet när man överlåter åt intressenter att utreda miljöfarorna med vissa energislag — jag tänker på den s.k. kol-hälsamiljöutredningen, som Vattenfall fick uppdraget att utföra. Låt mig därefter helt kort konstatera, som centerrepresentanterna har gjort i näringsutskottets betänkande 44, att den minskande energiförbrukningen, de stora möjligheterna att utnyttja inhemska bränslen samt en effektiv värmepumpsteknik sammantaget gör att kol inte behövs i det svenska energisystemet. Som bekant har oljeanvändningen i Sverige minskat med ca 100 TWh de senaste fem åren genom sparande, effektivisering och ersättning. Endast en mindre del av ersättningen kommer från det kärnkraftsproducerade elöverskottet. Minskningen av oljeanvändningen motsvarar en tredjedel av den totala oljeanvändningen, ungefär en fjärdedel av vår totala energianvändning under ett år. Det är två och en halv gånger mer än hela kärnkraftsproduktio nen under 1983 och 40 gånger mer än det vattenkraftstillskott som vi diskuterade i det förra ärendet i dag. Jag tror att det är oerhört viktigt, inte minst för oss som talar i dessa frågor, att klargöra för den allmänna opinionen hur relationerna ser ut. Det gäller särskilt som användningen av både el och fossila bränslen i dag mycket mer än tidigare inriktas på samma ändamål, i första hand uppvärmning. Därmed blir det ingen klar gränslinje i det sammanhanget när det gäller användning av el resp. bränslen. Detta gäller vid en volymmässig jämförelse — de viktiga tekniska skillnader som finns skall jag inte gå in på här. Det är klart att den förändrade verkligheten, med en sådan avsevärd nedgång i oljeförbrukningen, måste påverka våra ställningstaganden. Det vore underligt annars. Jag skall erkänna utan vidare att inte ens vi som hårdast har drivit linjen om hushållning i Sverige trodde att det var möjligt att på så kort tid uppnå så imponerande resultat. De är imponerande hur man än jämför, och det gäller även internationella jämförelser. Kort uttryckt finns det, mot denna bakgrund, ingen anledning att ersätta olja med kol. Vi skall fortsätta på den inslagna vägen och spara mer, särskilt på det område där vi har de största problemen kvar och där vi har gjort minst, dvs. på bilismens område. Vi skall satsa på långsiktiga program för alternativa bränslen. Det är vår skyldighet både ur energisynpunkt och ur miljösynpunkt. I reservation 2 till näringsutskottets betänkande 44 klargör vi från centerns sida att alla möjligheter till minskning av kolanvändningen skall tas till vara. Genom det miljökrav som vi ställer och den beskattning som vi föreslagit för kolanvändning kommer även dagens kolanvändning att begränsas. Någon utbyggnad av ytterligare anläggningar för kolförbränning skall alltså inte ske. De särskilda miljökraven som behandlats av jordbruksutskottet kommer Kerstin Andersson senare att ta upp. Därmed har jag berört det jag ville säga om reservation 2, som jag yrkar bifall till. Vi begär också ett riksdagsuttalande av innebörden att utnyttjandet av solenergi, inhemska bränslen, tillvaratagande av spillvärme och energihushållning skall prioriteras före kolanvändningen. Vi vill också främja användningen av naturgas i Sverige. Reservation nr 6 betonar detta. Jag beklagar så här efteråt att en del tidigare naturgaskontrakt aldrig kom till utnyttjande. De hade varit utomordentligt bra att ha, inte minst det rågaskontrakt som folkpartiregeringen lät gå ifrån sig 1979. Därmed markerar vi hur viktigt det är att de övergripande ställningstagandena från 1981 års energibeslut fullföljs. Vi avvisar också kolet som ett s.k. överbryggningsbränsle mellan oljan och de inhemska bränslena, vilket framgår av reservation nr 4. Som en logisk följd av våra ställningstaganden tar vi avstånd från utnyttjande av kolkondenskraftverk i framtiden. Genom att vi går emot en ökad kolanvändning kan vi också begränsa de bidrag som går till den s.k. kolmiljöfonden, eftersom efterfrågan på dessa medel minskar med vårt alternativ. Jag vill med detta yrka bifall till de till näringsutskottets betänkande 44 fogade reservationer som har undertecknats av centerpartiets representanter. Herr talman! Som en kommentar till Per-Richard Moléns inlägg vill jag säga att det är roligt med syndare som sig omvänder. Jag tycker att det är bra. Men jag måste erkänna att jag samtidigt är något förvånad över att insikten om de fossila bränslenas farlighet har trängt in så långsamt i moderata samlingspartiet. Riskerna kan inte ha varit en överraskning för er. Ni har under många år förordat en politik som snarast inneburit mesta möjliga energi till lägsta möjliga kostnad, oavsett det långsiktiga priset.

Herr talman! Från folkpartiets sida anser vi att regeringens förslag till riktlinjer för en fortsatt kolintroduktion ligger i linje med tidigare fastställda mål för energipolitiken. Det är anpassat till de senaste årens utveckling och grundas på de tekniska och ekonomiska möjligheterna att, i det tidsperspektiv propositionen omfattar, ersätta olja med inhemska bränslen. Folkpartiet tillstyrker därmed förslaget om en försiktig introduktion av kol upp till en användningsnivå av 3-4 miljoner ton kol per år från år 1990. Men vi uppfattar inte denna förbrukningsnivå som ett mål utan som en möjlig och från energipolitisk synpunkt acceptabel övre gräns för användningen. Jag vill göra det konstaterandet att i stort sett en halvering av tidigare redovisade mål har skett på detta område. En förutsättning för vår medverkan är att de koleldade anläggningarna är godtagbara från miljösynpunkt. För stöd till anordningar för att minska utsläppen av svavel vid kolförbränning föreslås en beslutsram av 350 milj.kr. En mindre ram, 250 milj.kr., förordas i två reservationer från moderaterna och centern. Man ställer från dessa två partiers sida hårdare krav på rening, men det är tydligt att man inte vill stå för de kostnader som detta medför. I stället föreslås en med 100 miljoner förminskad ram. Jag skulle kunna göra det konstaterandet att det här inte går riktigt ihop. Man förespråkar avsevärt ökade kostnader, men man vill inte bidra till finansieringen av det hela. I propositionen redovisas förslag till riktlinjer för kolanvändningen för tiden fram till år 1990. I riktlinjerna ingår en introduktion av kol upp till, som jag nämnde, en användningsnivå på 34 miljoner ton per år. Detta innebär en begränsning av kolanvändningen i förhållande till den av riksdagen år 1981 förordade nivån 4-6 miljoner ton per år i slutet av 1980-talet. I 1981 års energipolitiska beslut slogs fast riktlinjer för den fortsatta energianvändningen och energiförsörjningen. Enligt dessa riktlinjer skulle en successiv utveckling ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Inhemska bränslen, främst torv och skogsbränslen, beräknas enligt dessa riktlinjer år 1990 svara för ca 10 26 av landets energiförsörjning. Ett led i insatserna för att åstadkomma oljeersättning och ett mera mångskiftande energisystem skulle vara att också genomföra en försiktig introduktion av kol. I beslutet godkände riksdagen riktlinjer för en introduktion av kol som innebar de mål som jag nyss redovisade. Enligt det förslag som vi nu behandlar bör som utgångspunkt för den fortsatta introduktionen av koli stället gälla att 3-4 miljoner ton kol används i Sverige omkring år 1990. Det som gör en sådan minskning av kolanvändningen möjlig jämfört med tidigare bedömningar och beslut är hushållningen med energi, stimulanserna till användning av ny teknik såsom värmepumpar och inhemska bränslen samt användningen av elenergi för uppvärmning i flexibla bränslesystem. Det är sådana insatser som påverkat utvecklingen på ett mycket gynnsamt sätt. Kolintroduktionen bör enligt propositionen fortsätta i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer som riksdagen godkände år 1981. Dessa innebär bl.a.: En försiktig introduktion av energikol förutsätts ske. Koleldade anläggningar bör uppföras endast när det inte är tekniskt eller ekonomiskt rimligt att använda inhemska bränslen. Miljöskyddskravet måste tillgodoses med särskild uppmärksamhet på problemen med svavelutsläpp och försurning. Forskning och utveckling på kolområdet stöds aktivt från statens sida för att ny miljövänlig och för svenska förhållanden anpassad kolteknik skall utvecklas. När dessa målsättningar och riktlinjer antogs fanns det en omfattande enighet i riksdagen. Med hänsyn till vårt ståndpunktstagande i den här frågan vill jag kort redovisa folkpartiets särskilda yttrande med anledning av kolintroduktion. Jag vill påminna om att i det oljeersättningsprogram som föreslogs riksdagen av den dåvarande trepartiregeringen i energiproposition 1980/81:90 ingick en begränsad introduktion av kol. Motiven för detta var att kolet är en kommersiellt tillgänglig energikälla som är ekonomiskt fördelaktig i många tillämpningar, framför allt i större pannor inom fjärrvärmesektorn och inom industrin. För att det skall vara möjligt att påtagligt minska oljeanvändningen inom dessa sektorer fordras en introduktion av kol; det kommer vi inte ifrån om vi vill ha en pålitlig energipolitik här i landet. Jag konstaterar att införandet av skärpta miljökrav för kolanvändning har försenats i två år genom att proposition 1981/82:15 från den dåvarande regeringen avslogs av riksdagens socialdemokrater och moderater. Det är mot den bakgrunden intressant att konstatera att dessa partier nu, ett par år efteråt, i den här frågan har utvecklats i olika riktningar. Detta innebar emellertid en allvarlig försening av införande av hårdare reningskrav. Det är ändå tillfredsställande att förslag som uppfyller våra krav nu presenteras — det är vi mycket glada och tacksamma för. Med skärpta miljökrav blir det möjligt att använda kol på ett sådant sätt att den totala miljöpåverkan blir mindre än vid oljeanvändning. Men det är givetvis under förutsättning att vi ställer mycket hårda krav när det gäller rening. Mot den bakgrunden anser jag att det även från miljösynpunkt är motiverat med en begränsad kolintroduktion. Riksdagen ställde sig vid behandlingen av den här nämnda propositionen bakom oljeersättningsprogrammet. Regeringen föreslår nu riksdagen att sätta ett något lägre mål för användningsnivån när det gäller kol 1990. Mot en sådan utveckling har vi ingenting att invända. Jag noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna nu i stort sett övergivit de planer på en massiv kolintroduktion som lanserades bl.a. i den s.k. krisgruppens rapport. Socialdemokraterna har nu också accepterat att den framtida användningen av kol i landet kommer att vara så låg att någon centralhamn för kolimport inte behövs. Jag kan, herr talman, därmed instämma i näringsutskottets bedömning att den begränsade kolanvändning som redovisas i propositionen kan accepteras från miljösynpunkt under förutsättning att den sker i anläggningar med effektiva miljöskyddsanordningar. Med detta inlägg, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall först beröra den del av den här debatten som rör industridepartementets verksamhetsområde och som behandlas i näringsutskottets betänkande. Allmänt sett har vi nu när det gäller kolanvändningen kommit till den nivå som vi från vårt parti föreslog i vårt energipolitiska program 1978. Det är, som många här har sagt, roligt att konstatera att det går i rätt riktning. Vi har varit och är fortfarande från vpk:s sida oerhört negativa och kritiska till kolanvändningen, men vi sade redan vid den tidpunkt jag tidigare nämnde att vi måste acceptera vissa energislag, och vi har av den anledningen hela tiden under energidebatterna accepterat en försiktig kolanvändning. I den proposition vi nu behandlar har man alltså uppnått den nivå som kan accepteras av oss och som överensstämmer med den ståndpunkt som vi har haft. Det förtjänar att fastslås — det har det väl gjorts och kommer väl att göras — att de 3,4 miljoner ton som nämnts för oss är ett maximialternativ. Det har också uttalats från regeringens sida, och det finns naturligtvis möjligheter att komma ned till lägre nivåer. Men det kan aldrig bli tal om någonting annat än en marginell användning av kol. I det fallet är vi naturligtvis helt överens med centern; vi tycker liksom centern — det säger vi i den reservation vi har avgivit —att kolkondenskraftverk inte skall bli aktuella i Sverige. Vi anser också att man bör satsa mer på importbränslet naturgas, vilket jag skall återkomma till strax. Med dessa begränsningar kan vi godta förslagen i kolpropositionen, dock med skärpning på miljösidan, vilket jag också skall återkomma till. Kolanvändningen kan begränsas, vilket vi har angivit i vår motion till denna proposition, framför allt naturligtvis genom en fortsatt energihushållning, vilket många har talat om men som jag inte skall inveckla mig i här. Energihushållningen är det viktigaste. Man kan även undvika alltför stor användning av kol i den svenska energiförsörjningen genom att ta det litet försiktigare med oljeavvecklingen och oljeersättningen. Det skall jag också återkomma till. Det finns mycket att säga här. Man kan också stoppa en alltför stor kolanvändning genom att satsa på andra alternativ. Om energisparandet har jag ingenting mer att säga. Jag kan hålla med centerns Olof Johansson om att energisparandet har gått oerhört snabbt. Det är ett glädjande faktum. Under ett par år har vi drivit den linjen att man skall ta det litet försiktigt och inte minska oljeanvändningen alltför snabbt. Det har visat sig att vi får alltmer rätt i det fallet. Vi har i detta sammanhang reserverat oss. Vi anser att riksdagen bör uttala att man inte skall begagna kol såsom en överbryggning till andra bränslen. Man skall inte slänga ut en fungerande oljeekonomi och slänga in kol för att sedan om några år byta ut kolet mot inhemska bränslen av annat slag. Detta har redan ställt till stora problem för dem som sitter i våra kommuner och skall planlägga värmeförsörjning och annat. De har varit tvungna att snabbt lägga fram förslag för att kunna komma åt det statliga stödet för introdukiion av exempelvis kolanläggningar. Där finns varningssignaler. Jag skall återkomma till detta med oljan, men jag vill redan nu säga att Sverige har en väl fungerande oljeekonomi. Det är då idiotiskt att slänga ut olja och slänga in kol med alla dess nackdelar och där inte ens ekonomin kan försvaras. Vi riskerar en omfattande kolanvändning, som vi sedan får stora svårigheter att göra oss av med. Nej till överbryggning är en viktig ståndpunkt för oss. Det är något förvånande för mig att ta del av reservationerna i detta näringsutskottets betänkande. En reservation från centern och moderaterna har samma rubrik som vår, men jag förstår inte riktigt vad man menar. Antingen är man mot eller också är man för en överbryggning med kol mellan olja och inhemska bränslen. Därför verkar denna reservation litet konstig. Det tredje alternativet är de inhemska förnybara bränslen som vi har tjatat om i så många år och som nu kommer långsamt, fastän naturligtvis motarbetade av den billiga el som dumpas ut i värmesystemen. Det är ett gammalt och känt problem. Det finns dock möjlighet att ta mer vara på inhemska bränslen, biobränslen av alla slag, inte enbart skogsavfall utan i mer vid bemärkelse. Det har sagts en del om torv på den senaste tiden. Vårt parti har förespråkat en mycket försiktig användning av torv. Nu sägs från vissa håll, exempelvis från moderaterna, att det har skett en stark satsning på torv. Men detta stämmer inte. Det är bara att gå tillbaka i papperen och titta. Vi har länge varit medvetna om miljöeffekterna. De är väl kända i Sverige. Det har brutits torv här under två världskrig i ganska stor omfattning. Vi vet effekterna på miljön och grundvattnet. De senaste varningssignalerna måste naturligtvis beaktas. Uranhaltig torv är en ny komplikation och ett memento som vi måste ta hänsyn till. Även tungmetaller förekommer i torv. Jag skall återkomma till detta. Vi skall alltså satsa på de förnybara energikällorna. Vi skall satsa på solenergin och vindenergin, som kanske inte är så aktuell just i värmesammanhang men ändå är viktig såsom ett alternativ i energiförsörjningen. Men jag vill säga några ord om det tredje stora importbränslet, naturgas. Det blir alltmer uppenbart att naturgasen är en energikälla som kommer att bli oerhört viktig för Sverige. Det är bara att beklaga att det har varit ett sådant motstånd mot den, naturligtvis också beroende på strävandena att dumpa kärnkraftsel på marknaden. Det har försenat Sydgasprojektet och höll på att stjälpa det så sent som för ett år sedan. Då var bl.a. moderaterna, med Per Unckel — partiets tidigare talesman i energifrågor — i spetsen, helt inställda på att Sydgasprojektet skulle avbrytas och slängas i sjön. Det hade ju varit väldigt framsynt och bra, om så hade skett! Det blev gudskelov inte på det sättet eftersom det fanns de som var något klokare än moderaterna i det sammanhanget. Nu har Sydgasprojektet utvecklats bra, och det kommer säkert att utvecklas ytterligare. Vi har också andra möjligheter. Jag har många gånger tidigare talat om Östgasprojektet, och vi har haft motioner om detta som behandlats i kammaren. Det är glädjande att i dagens nummer av Dagens Industri få läsa resultatet av en enkät som gjorts med företagare i östra Mellansverige. 41 av 55 tillfrågade industrier har anmält intresse av att köpa naturgas i Östgasprojektet, och förhandskontakterna har redan gett underlag för ungefär 500 miljoner kubikmeter, dvs. halva den import som man räknar med från Sovjet. Jag antar att energiministern har läst Dagens Industri — gör det annars, för den är väldigt intressant — och jag hoppas att energiministern så småningom kommer att behandla den här frågan på ett positivt sätt. Naturgasen är viktig för Sverige, och det är synd — jag vill säga det än en gång — att det har varit ett sådant ointresse. Just på grund av elproducenternas motstånd har vi inte fått något naturgasnät utbyggt i Sverige, och ni som strävat emot får ta ansvar för att det inte har blivit gjort tidigare. Jag vill sedan övergå till jordbruksutskottets betänkande, eftersom jag ändå talar för vpk i den här debatten, och säga något om miljöeffekterna, i första hand av kolanvändningen men naturligtvis också av andra bränslen. När det gäller miljödebatten, också den del som avser energiproduktion, vill jag gärna deklarera min respekt för den konsekventa hållning som centern har intagit under alla år. Däremot vill jag säga till moderaterna, speciellt till deras talesman här i dag som brett ut sig väldigt mycket, att jag känner bara förakt för er. Som det har sagts av andra talare — jag har själv sagt det tidigare och kan gärna upprepa det — har moderaterna aldrig varit intresserade av miljöfrågorna annat än när det har varit lönsamt och kunnat ge vinst. Nu är de helt plötsligt motståndare till kolintroduktion, men när energiminister Birgitta Dahl strax efter regeringsskiftet lade fram den s.k. röda propositionen, vilken förutsatte en ganska kraftig kolintroduktion som regeringen nu har backat ifrån, hördes inte mycket motstånd från moderat håll. Så har det varit i många andra fall också. Så jag tycker nog att moderaterna bör stämma ner tonen litet grand i miljödebatten och inte stiga fram som något slags miljöapostlar. För den rollen har ni inga kläder, utan det blir nog mera ett naket framträdande. Vi har motionsvägen framfört en del skärpta krav vad beträffar miljöeffekterna. I fråga om svavel har vi godtagit propositionens förslag när det gäller större anläggningar, men vi har ansett att man bör skärpa kraven också på de mindre anläggningarna, där propositionen och utskottets majoritet är mera benägna att ställa mindre långtgående krav. Det sägs i jordbruksutskottets betänkande att om de krav som vpk ställer skulle genomföras, skulle det få till följd att små anläggningar inte kunde komma till stånd, av ekonomiska skäl. Det vore i så fall bra. Då fick vi ju inte de problemen. Ställer man hårda miljökrav blir det inte lönsamt att införa dålig teknik. Då slipper man problem. Det är detta vi syftar till med våra förslag till skärpta krav när det gäller svavel i det här fallet. Vi vill också sätta en gräns för hur mycket varje anläggning får släppa ut. Vi har velat begränsa kolanvändningen på ett mera bestämt sätt genom att höja miljökravet. Det är ett sätt som kanske borde användas mera. Genom att lägga de verkliga kostnaderna för miljöförstöringen på de användare som vill starta anläggningar kanske man åstadkommer att anläggningen inte kommer till stånd. Vederbörande satsar på en annan anläggning i stället, och då har man alltså vunnit ganska mycket. Vi är kritiska mot propositionens skrivningar och utskottsmajoritetens ja till att inte sätta gränser när det gäller kväveutsläppen. Jag tycker detta är suddigt och dåligt preciserat både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det är väl bra att hänvisa till att olika statliga verk skall ha ansvaret, men det bör sättas gränser. Det är enbart glädjande att tekniken när det gäller rening gått framåt så snabbt att de siffror vi har satt upp i vår motion, som var naturvårdsverkets siffror tidigare, har kunnat sänkas. Man kan ha lägre värden än vad vi trodde vara möjligt för bara ett par år sedan. Det är någonting vi tar till oss med tacksamhet. När det gäller tungmetallerna är vi ännu mycket mera kritiska mot propositionen. Vi tycker nästan att det är något nonchalant skrivet. Speciellt när det gäller kvicksilver förekommer mycket stora påverkningar. Det bör alltså göras kraftigare insatser på området, och de måste göras snabbt. Man kan ju inte bara skriva om att det finns forskningsresultat som visar på vådliga hälsoeffekter osv., men sedan bara konstatera att det behövs nya utredningar, medan miljöförstöringen fortsätter. Detta är inte acceptabelt. Vi har i vår motion krävt installation av textilfilter. Även om detta inte är hundraprocentigt är det ändå ett steg i rätt riktning som skulle minska tungmetallutsläppen. Vi har inte bara kvicksilver utan också andra tungmetaller, t.ex. kadmium, som är allvarliga i detta sammanhang. I vår motion har vi påpekat en viktig sak när det gäller kol kontra inhemska bränslen. Det finns naturligtvis kvicksilver och andra tungmetaller också i våra inhemska bränslen, i ved, torv osv. Men de finns inom landet. Använder man dessa bränslen sätter man visserligen fart på cirkulationen igen, men man inför inte nya mängder tungmetaller i Sverige. Tar vi däremot in kol och eldar upp, ökar vi de absoluta mängderna tungmetaller i vårt land. Detta är ytterligare någonting som talar för att kolet skall vara marginellt och att de inhemska bränslena också när det gäller tungmetaller är överlägsna, därför att de inte ökar den absoluta mängden tungmetaller i landet. Det är en viktig ståndpunkt som jag tror vi får ta mer och mer hänsyn till. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer i dessa två betänkanden.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som nu företrädare för moderata samlingspartiet varit uppe i denna talarstol i energidebatten och hållit ohöljda pläderingar för fortsatt kärnkraftsutbyggnad i detta land, trots folkomröstningen och trots det därefter följande riksdagsbeslutet. Jag är i och för sig inte förvånad. Vi har som sagt hört detta förut. Vad som däremot gör mig förvånad är att talaren efter Per-Richard Molén, centerns Olof Johansson, inte med ett ord fann anledning att beröra moderata samlingspartiets företrädares ohöljda plädering för kärnkraften. Vad han gjorde var enbart att gratulera Per-Richard Molén till hans något sent påkomna kolmotstånd — det var det intressanta, enligt Olof Johansson. Pläderingen för kärnkraft, mer energisk än någonsin tidigare, passerade däremot helt opåtalad. Låt mig sedan säga, för att komma in på den centrala frågan i denna debatt, att vi inte kommer ifrån en viss användning av kol om Sverige skall kunna minska sitt beroende av olja i energibalansen. Den kolanvändning som regeringen räknar med i sin kolproposition och som näringsutskottet ställer sig bakom innebär — märk väl! — en mindre satsning på kol i Sverige än vad som gäller för de flesta andra länder i Europa. Jag vill också slå fast att den socialdemokratiska regeringen föreslår en klar minskning av kolsatsningen jämfört med vad regeringen Fälldin föreslog i 1981 års energipolitiska proposition, som den centerpartistiske statsministern då betecknade som ”en försiktig kolintroduktion”. Jag tror det finns anledning att påminna Olof Johansson om detta, även om han 1981 hade lämnat energiministerposten. Centern har nu återgått till sin traditionella oppositionsroll i energipolitiken. Då blir den socialdemokratiska regeringens jämfört med Fälldinregeringens låga kolsatsning en massiv satsning, enligt centern. Så snabbt kan det alltså svänga i den centerpartistiska energipropagandan. Det är också intressant att notera hur de vanligtvis inte särskilt såta bröderna i energipolitiken centern, vpk och moderaterna har fallit i varandras armar när det gäller att säga nej till kolet. Vi får väl se vad denna nya energikoalition kan vara värd. Centern och vpk säger ju nej till alla energikällor som någon intressegrupp kan tänkas ha invändningar mot. Det är deras utgångspunkt. Moderaterna har en annan grund för sin negativa attityd till kolet. De prioriterar sedan länge en fortsatt satsning på kärnkraft, i direkt motsättning till folkomröstningsbeslutet. Även om de inte har några miljömässiga invändningar mot kolet, tycker därför moderaterna att varje energikälla som längre fram kan ersätta kärnkraften skall hållas kort. Det finns också anledning understryka att det i viss utsträckning har gått troll i ordet kol. Kol förknippas på många håll med nedsmutsning och miljöförstöring, oavsett vad som görs i fråga om rening. Faktum är ju att med de mycket hårda reningskrav som regeringen samtidigt föreslår för kolanvändningen, kommer utsläppen från koleldningen att vara väsentligt mycket renare än vad som exempelvis gäller för de inhemska bränslen, torv och ved, som centern och vpk vill att vi i stället skall utnyttja mera. Regeringens kolproposition innebär alltså en klar minskning av exempelvis svaveldioxidutsläppen. Kolanvändningen fram till slutet av 1980-talet kommer alltså att skäras ned, om regeringsförslaget antas av riksdagen, från tidigare beräknade 4-6 miljoner ton till maximalt 3-4 miljoner ton. Förslaget innebär också, som jag tidigare har påpekat, skärpta villkor för utsläpp från koleldade anläggningar samt en särskild energipolitisk prövning av nytillkommande koleldning. För att styra kolanvändningen mot det nya, lägre målet kommer det att ske en energipolitisk tillståndsprövning av kolanvändningen i större anläggningar. Här gäller, som Hugo Bergdahl redan har erinrat om, att man för att få tillstånd till koleldning måste kunna visa att det inte är ekonomiskt eller tekniskt rimligt att elda med inhemska bränslen. Enligt regeringens förslag, som ju näringsutskottets majoritet har ställt sig bakom, är inhemska bränslen prioriterade framför kolet. Man slår alltså in öppna dörrar, när man i en reservation säger att de inhemska bränslena skall prioriteras. Denna uppfattning återfinns redan i propositionen och i utskottets skrivning. Därutöver krävs högt ställda miljökrav på reningsutrustningen. Det kommer att bedömas om inte energibehovet i en kommun med kolanläggning kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom naturgas. Därmed har vi också sagt att i de fall naturgasen är intressant i större sammanhang har naturgasen förtur framför kolet. Men vi måste hela tiden ta hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Skall vi ha en konsekvent och säker energipolitik, kommer vi inte ifrån att en viss kolanvändning finns med i bilden, låt vara en mindre kolanvändning än den som regeringen Fälldin på sin tid föreslog. Att staten inte längre anser sig behöva engagera sig i utländska kolgruvor för att klara den långsiktiga försörjningen är ytterligare en markering av dämpningen av kolanvändningen. Utskottsmajoriteten tycker att detta är ett logiskt ställningstagande och har därför inga invändningar. En annan markering är att det inte längre kan anses vara aktuellt med en central kolhamn, något som i och för sig hade varit till fördel ekonomiskt och på annat sätt, om man hade tänkt sig en större kolimport. Herr talman! Jag avser inte att ge mig in på någon miljödiskussion, bortsett från de ganska självklara redovisningar som jag gjorde inledningsvis. Miljödebatten kommer i stället att föras av företrädare för jordbruksutskottet. Men det vore fel att inte peka på vad kolmiljöfonden i kombination med skärpningen av miljökraven när det gäller kol konkret kommer att innebära miljömässigt. Regeringens förslag beträffande kolanvändningen innebär att svaveldioxidutsläppen beräknas minska med ytterligare 20 000-30 000 ton per år. Detta tycker vi inte är något dåligt resultat av energipolitiken, även om man måste gå vidare också på andra områden när det gäller att rensa uppi miljön. Jag vill därför yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 44 och avslag på samtliga reservationer. Får jag sedan göra några ytterligare kommentarer med anledning av de synpunkter som framförts i dagens debatt. Än en gång vill jag konstatera att moderata samlingspartiet numera säger nej till kol, torv och olja. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning kan användningen minimeras. Uppenbarligen vill man i stället satsa på vattenkraften och kärnkraften. Per-Richard Molén sade att moderata samlingspartiet därmed är det enda parti som är trovärdigt i miljödebatten. Detta är en sanning med modifikation. Ser man det hela från en övergripande miljöpolitisk synpunkt, tror jag inte att så många är beredda att ställa upp på en politik som prioriterar fortsatt stark utbyggnad av vattenkraften — detta måste ju bli konsekvensen — och en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Låt mig sedan ta upp den här myten, som odlats speciellt av centern och folkpartiet, om att socialdemokratin tillsammans med moderaterna 1982 röstade ner de skärpta miljökraven, som skulle ha gett en bättre miljö när det gäller utsläppen på kolsidan. Vi gjorde det enda rimliga i det läget från socialdemokratins sida, och vi fick med oss moderata samlingspartiet. Vi sade att dessa krav är otillräckliga och dåligt utredda. Förslaget skickades ju tillbaka till regeringen i form av en bakläxa, för att regeringen snabbt skulle komma tillbaka med de skärpta krav som vi ansåg behövdes, och de kraven gick alltså betydligt längre än vad mittenregeringen då ville föreslå riksdagen. Så måste en opposition arbeta — det fanns inga alternativ. Det var bättre, ansåg vi, att säga ifrån på skarpen än att bara acceptera de otillräckliga regler som ställdes upp från den dåvarande regeringens sida. Nu kan vi i och för sig konstatera att folkpartiet är inne på vår linje när det gäller både den kolsatsning som kan behövas och de skärpta miljökrav som nu förs fram. Herr talman! I denna omgång skall jag nöja mig med detta, och jag ber att ännu en gång få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 44.

Herr talman! Jag var inte särskilt polemisk i mitt första anförande — det är riktigt. Lennart Pettersson var det desto mer. Lennart Pettersson vill inte ha någon miljödebatt, för den kommer senare. Men han ville tydligen ha en kärnkraftsdebatt. För att tillfredsställa Lennart Pettersson skall jag säga att jag inte har några illusioner när det gäller moderaterna i den frågan. Det har mina erfarenheter genom åren lärt mig, och därför är jag inte alls förvånad. Det är möjligt att Lennart Pettersson har några illusioner kvar. I så fall är det bra om han kommer upp här och luftar dem, så att vi alla får del av dem. Jag tycker att det är bra, som jag också brukar säga med jämna mellanrum, att energiministern så klart säger ifrån gång på gång — för det kommer att behövas genom åren, det finner man i synnerhet när man läser en del industriföreträdares böcker — att folkomröstningsresultatet ligger fast, att det skall fullföljas. Det är möjligt att energiministern tidigare — om jag får ta det samtidigt, eftersom hon var inne på det här ämnet — gjorde sig skyldig till en liten felsägning i dag. T. o. m. sådana kan vara farliga. Jag stenograferade ner något i stil med följande: ”Det finns ingen anledning att nu ifrågasätta oljeersättningen eller kärnkraftsavvecklingen.” Jag hoppas att nu kom dit med tanke på oljeersättningen och inte med tanke på det senare ordet. Men är det så att socialdemokratin här vill ha en debatt om kärnkraften, så visst kan vi vidga diskussionen till att omfatta också den. Men nu handlar det faktiskt om kol, och jag försökte hålla mig, disciplinerad som jag är, till detta i första hand. När det gäller den försiktiga kolintroduktionen, Lennart Pettersson, är vi naturligtvis medvetna om hur verkligheten ser ut. Jag beskrev den — och den enorma framgång vi har haft i fråga om sparande och effektivisering av oljeanvändningen. Detta gör att det som inte heller då var en målsättning — observera det! — men kanske skulle ha varit en nödvändighet, dvs. att ersätta betydande delar av oljeanvändningen med kol, är ingen nödvändighet i dag. Därför är vi inte sämre än att vi kan ändra oss. Men som sagt, det var ingen strävan från vår sida. Jag citerade det energipolitiska beslutet från 1981 och målsättningen där, och det var verkligen inte en prioritering av kolanvändningen. Det var i stället fråga om att prioritera hushållning och förnybar, inhemsk energi. Till sist bara helt kort: Jag tyckte att Hugo Bergdahl sade, han får chansen att säga det igen, att vi hade avsatt för litet pengar till miljöförbättringar, och att detta beror på att vi har lägre nivå än antal.

Herr talman! Förlåt mig. Jag övergår då till att kommentera Lennart Petterssons anförande. Vi skall inte ha någon kärnkraftsdebatt vid detta tillfälle. Vi skall ägna oss åt att diskutera kol. Enligt Lennart Pettersson skall oljan i första hand ersättas med hushållning, värmepumpar samt eloch solvärme. För kolet skall man alltså uppställa de hårdaste kraven. Men det är ju vi moderater som ställer betydligt hårdare krav än vad socialdemokraterna gör vid detta tillfälle. Det går inte att få den här energiekvationen att gå ihop beträffande elkraften. Om man skall satsa på värmepumpar och el, om man på något sätt skall ge människor drägliga levnadsförhållanden, måste man låta el användas till uppvärmning. I den frågan delar jag inte socialdemokraternas uppfattning. Det föreligger en mycket stor risk för att vi kommer att få någon form av restriktion för direktvärmande el om man dessutom är motståndare till direktverkande el. Jag skulle kanske kunna tänka mig att både Lennart Pettersson och Birgitta Dahl har fritidshus med egna elektriska element. Frågan är: Skall de elementen ersättas med vedspisar och oljeoch fotogenkaminer? Är det så vi vill låta svenskarna trivas i sina fritidshus framöver, då fritiden, med de ökade kraven på förkortad arbetstid, blir längre? För att avsluta med detta anförande vill jag säga om kärnkraften, att vi moderater hävdar att det inte finns några som helst förnuftiga skäl som talar för att kärnkraftverken skall läggas ned år 2010, om vi — med de bibehållna säkerhetskrav som vi är överens om — kan konstatera att kärnkraftverken kan fungera längre tid. Att göra det vore ansvarslöst — och t.o.m. obegåvat.

Herr talman! Jag skulle vilja rikta ett varningens ord till Lennart Pettersson att inte ta i så att han spricker, för det har ju hänt med större troll när solen kommer fram. Att vi i vpk på något sätt skulle ha ingått någon energipolitisk allians med moderaterna och centern, är väl ändå litet väl magstarkt att påstå här i kammaren efter alla dessa år. Vi har faktiskt godtagit regeringens kolproposition beträffande mängden kol, för det är den nivå som vi förespråkade 1978. Men vid de debatter jag då förde här i kammaren med Lennart Pettersson, sade han till mig, att vi vill nedsmutsa Sverige med kol, att det kommer att bli ett Kolsverige och att det kommer att bli förfärligt på alla sätt och vis. Nu är ni själva där, Jag tycker att det är bra att ni har lärt er litet. Men stäm ned tonen litet grand i energidebatterna, Lennart Pettersson! Gå inte upp i talarstolen gång på gång och framhåll att det är ni socialdemokrater som har varit de framsynta och de konsekventa osv. För det stämmer inte! Vi kan ta kolet, som vi diskuterar i dag, som exempel. 1978 gällde den nivå som ni nu förespråkar. Då talade ni om miljöförstöring, Kolsverige och det var annat jämmer och elände, 1982, när ni hade kommit i regeringsställning och lade fram den s.k. röda propositionen som skulle sätta fart på både det ena och det andra, ville ni ha en mycket större kolintroduktion, flera gånger större än vad vi från vpk någonsin har krävt. I dag är ni tillbaka igen. Var finns konsekvensen? Det får ju vara litet måtta på debattkrokarna när man skall föra en seriös debatt. Vi skall inte ha någon kärnkraftsdebatt här — all right. Jag angrep inte heller moderaternas kärnkraftspolitik. Jag anser inte att det behövs, vi vet ju varför moderaterna går ut och är miljövänliga nu. Det är på grund av deras allians med storfinansen och kärnkraftsindustrin, i vilken även socialdemokraterna ingick tidigare. Men ni har — åtminstone för tillfället, och jag hoppas att det håller i sig — intagit en annan ståndpunkt. Låt oss föra debatten på vettiga villkor och inte göra några överslag vare sig åt det ena eller det andra hållet.
Herr talman! Jag har inte något nämnvärt att anföra när det gäller Lennart Petterssons i stort sett förnuftiga resonemang kring kolproblematiken. Jag begärde ordet för att jag reagerar när Lennart Pettersson försöker resonera bort det faktum att socialdemokraterna tillsammans med moderaterna röstade ner de förslag som mittenregeringen 1981/82 förde fram beträffande skärpta miljökrav när det gäller kolintroduktion. Lennart Pettersson försökte göra gällande att motivet för socialdemokraternas agerande var att de skärpta miljökraven inte var tillräckligt långtgående. Jag vill hävda att genom socialdemokraternas och moderaternas handlande för två år sedan har man försenat utvecklingen när det gäller skärpta miljökrav. Det går inte att komma ifrån, Lennart Pettersson. Men vi är från folkpartiets sida i dag glada över att socialdemokraterna i år är beredda att göra den här satsningen, och regeringen har även i detta fall vårt fulla stöd.